Herr talman! Ungdomens situation i dagens samhälle har både ljusa och mörka skiftningar. Tillgången på utbildning är generellt god och skapar i sig en bra grund för ett yrkesverksamt liv. Självfallet måste alltid en ständig anpassning och förstärkning ske. Det mörka är att många efter utbildningen har svårt att få arbete, och därmed kommer ofta en känsla fram av att hon eller han inte är intressant i samhällsgemenskapen. En viktig brygga för ungdomen mot framtiden är verksamheten i barnoch ungdomsorganisationer. Det gäller både det sociala och det kulturella mönstret. Genom verksamhet i ideella ungdomsorganisationer får ungdomarna också en möjlighet att själva i gemenskap träna för ett samhällsengagemang i ansvar, omsorg om varandra och delaktighet i utvecklingen. Det gäller inte minst arbetet i lokala grupper och lag. Med detta undviker vi ett kallt och egoistiskt framtida samhälle. Från centerrörelsen ser vi verksamheten i barnoch ungdomsorganisationerna som ytterst angelägen. Vi vill också bygga ut stödet, alltefter de ekonomiska förutsättningarna. Det är självfallet nödvändigt att så sker. Man måste ställa sig frågande till hur moderata samlingspartiet mot den bakgrund som jag här har antytt kan yrka att bl.a. hela det statliga bidraget till ungdomsorganisationerna på 86 milj.kr. skall avvecklas. Talet om att kommunerna skall ta på sig det ökade ansvaret är bara tal — det inträffar inte i verkligheten. Finns det någon kommun i hela landet där moderaterna föreslår att statsbidragets bortfall skall ersättas med kommunala medel? Säkert inte. Nej, det blir den nödvändiga verksamheten i organisationerna som blir lidande, och de unga blir förlorarna. Moderaternas förslag om avveckling av statens ungdomsråd avvisas också av oss från centern. Det är en självklar fördel att ungdomsorganisationerna har ett gemensamt forum för att diskutera och utveckla sina verksamhetsinriktningar och ta till vara sina intressen. Det förs en ökad diskussion om att projektbidragens omfattning eventuellt skulle kunna minskas och ersättas av en höjning av grundbidragen. Ur planeringssynpunkt och med tanke på egen viljeinriktning i verksamheten är det uppenbart att en satsning på förstärkta grundbidrag är den bästa framtida lösningen. Projektbidrag i tidsbegränsad omfattning är självfallet angelägna — t.ex. satsningen på ungdomsåret — men däremot kan projektbidrag som löper år efter år ifrågasättas. Den diskussionen har förts från flera håll, bl.a. i en motion av Margot Wallström som nu behandlas. I reservation nr 3 föreslår vi att bidraget till ferieverksamheten, som är ett årligt projektbidrag, minskas med 700 000 kr. och att det rörliga bidraget till ungdomsorganisationerna räknas upp med en krona eller samma bruttobelopp. 1982/83 års riksmöte beslöt på förslag av ett enhälligt kulturutskott att göra ett tillkännagivande till regeringen beträffande behovet av statsbidrag till de s.k. radioorganisationerna. Dessa har stor samhällsbetydelse i många svåra situationer. Regeringen har dock inte funnit anledning att efterkomma riksdagens enhälliga hemställan. I reservation 11 begär vi från centern att regeringen återkommer med förslag till riksdagen angående statsbidraget till radioorganisationerna. Herr talman! I denna sena timme skall jag nöja mig med dessa synpunkter och yrkar bifall till reservationerna 3, 8, 11 och 15 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall i detta anförande tala med anledning av reservation 5 från vänsterpartiet kommunisterna angående musikprojekt för ungdom. Ungdomen är framtiden. Det är dagens barn och ungdom som är morgondagens vuxna. Detta enkla och självklara faktum borde i alla samhällen innebära att man satsar på ungdomen, att man ger de unga möjligheter, resurser och förtroende att vara med och forma sin uppväxt och framtid. De unga måste få delta och ta ansvar i samhällslivet och dess utveckling. Endast på detta sätt kan optimism och framtidstro skapas hos den unga generationen. I dagens samhälle fungerar inte dessa självklarheter. Sällan får de unga ta ansvar eller aktivt delta i samhällsutvecklingen. När det prutas i statsoch kommunbudget drabbas ofta arbetarklassens unga särskilt hårt. Denna situation har lett till att de unga i dag saknar en meningsfull roll i samhället. Detta är en farlig fostran, som leder långt bort från arbetarrörelsens ideal om rättvisa och solidaritet. Utan tvivel är det många unga som har fastnat i de kommersiella krafternas gap. Men det finns också breda ungdomsgrupper som vägrar att låta sig hunsas och som i stället skapar sina egna identiteter och kulturer. Till denna breda progressiva ungdomsrörelse kan räknas Elevorganisationen, fredsoch miljöaktivister, arbetarrörelsens ungdomsförbund och många fler. Hit hör också den breda ungdomliga musikrörelse som växer fram i landet. Alltför ofta bemöts denna nya livskraftiga musikrörelse med oförståelse och direkt motvilja från delar av den äldre generationen och från många politiker i stat och kommun. Den unga musikrörelsen kräver resurser och lokaler för att utveckla sin musik. Man har i flertalet fall mötts av ett kallt avvisande med hänvisning till pressade budgetplaner. Det måste stå klart för alla att dessa investeringar i att bygga eller rusta upp hus, som blir ”ungdomens och musikens hus” runt om i svenska kommuner, är investeringar för framtiden. Pengar som inte satsas på detta utan som det snålas in på i dag får vi mångdubbelt betala i morgon med ökade sociala problem.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den i betänkandet intagna reservationen nr 5 från vänsterpartiet kommunisterna.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
För det andra anser vi att statens ungdomsråd bör få en bredare parlamentarisk sammansättning för att därmed skapa bättre garantier för insyn och kritisk granskning. För det tredje anser vi att statens ungdomsråd inte skall ägna sig åt forskning om ungdom. Det bör ske under vetenskapligt betryggande former. För det fjärde anser vi att studentförbunden bör få bidrag enligt samma normer som gäller för kvinnoorganisationerna. Slutligen, herr talman, anser jag att moderaternas prutning av 86 miljoner på ungdomsorganisationernas lokala aktivitetsstöd är huvudlös.

Herr talman! Folkrörelsernas betydelse för den demokratiska utvecklingen är unik i vårt land. Som bärare av idéer och värderingar är folkrörelserna en självständig kraft i samhället som engagerar en stor del av befolkningen att söka kunskap, delta i opinionsbildning och ta eget ansvar. Det behövs levande folkrörelser, ty dessa ger möjlighet för många människor att bli delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är särskilt viktigt att vi har levande barnoch ungdomsorganisationer och att barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med föreningslivet. Undersökningar visar nämligen att barn och ungdomar som inte kommer med i någon förening före tolv års ålder sällan blir föreningsaktiva senare i livet. Det är därför särskilt viktigt att samhället satsar på barns och ungdomars egna organisationer. Kulturutskottets betänkande nr 17 behandlar anslaget till ungdomsorganisationerna. Moderata samlingspartiet har i flera reservationer föreslagit ett minskat statligt stöd till ungdomsverksamhet. Moderaterna föreslår att statens ungdomsråd skall avvecklas, att det lokala aktivitetsstödet och feriebidraget avvecklas samt att den övre åldersgränsen sänks från 25 till 21 år för statligt bidrag till central verksamhet. Förslagen visar tydligt hur moderaterna ser på samhällets stöd till barns och ungdomars fritidsverksamhet — den grupp som i dag kanske har den svåraste och tuffaste fritidstillvaron. Om moderaternas förslag blev verklighet skulle det innebära en katastrof för många av våra barnoch ungdomsorganisationer, som utför ett utomordentligt fint arbete och som betyder oerhört mycket för barns och ungdomars demokratiska fostran och för en meningsfylld fritidsverksamhet. Att ta bort det statliga lokala aktivitetsstödet skulle innbära ett hårt slag för idrotten och dess ungdomsverksamhet. Drygt 80 96 av det lokala aktivitetsstödet går nämligen till våra idrottsorganisationer. Alla kan säkert förstå vad det skulle innebära för landets idrottsföreningars ungdomsverksamhet om dessa pengar inte fanns. Förslaget är ett dråpslag mot hela Idrottssverige, för det är med hjälp av det statliga bidraget som huvuddelen av landets idrottsföreningar bedriver sin barnoch ungdomsverksamhet. Stöden är basen för de flesta idrottsföreningars verksamhet. Redan i dag satsar idrottsföreningarnas ledare och barnens föräldrar mycket av sin fritid utan ekonomisk ersättning. Så är det i folkrörelserna. Trots detta är det tack vare aktivitetstödet som man får verksamheten att gå runt. Moderaterna föreslår också en avveckling av stödet till ungdomsorganisationernas ferieverksamhet. Skulle detta förslag bli verklighet skulle ca 100 000 barn och ungdomar gå miste om en lägeroch friluftsaktivitet under sin skolledighet. Vi vet genom flera undersökningar att många barn och ungdomar inte har möjlighet att delta i en meningsfylld fritidsverksamhet under sina ferier, eftersom familjens ekonomi tvingar dem kvar på hemorten under semester och ledighet. Oftast stänger också fritidshem och andra verksamheter. Vidare föreslår moderaterna att den högsta åldersgränsen för statligt bidrag till central verksamhet sänks från 25 till 21 år. Även detta förslag skulle slå hårt mot barnoch ungdomsorganisationerna. Det är mycket viktigt att ha litet äldre ungdomar i verksamheten, därför att det ger en viss stadga. Dessutom vet vi att åldersgruppen 20-24 år hör till de av arbetslöshet värst drabbade. Det motiverar särskilt att samhället ställer upp för ungdomsorganisationerna och stöttar dem. Moderata samlingspartiet anser att det är en kommunal angelägenhet att stödja den lokala verksamheten. Man antyder därmed att kommunerna skall ersätta det uteblivna statliga bidraget. Men varifrån skall de få pengarna? Moderaterna vill dra in statligt stöd till kommunerna med ca 5-6 miljarder kronor. Kommunerna måste då göra motsvarande besparingar, om de inte vill höja skatten — och det vill inte moderaterna. Detta går inte ihop. För de moderata kommunpolitikerna borde det vara naturligt att spara på samma områden som partivännerna i riksdagen gör. Kommunpolitikerna kan också fråga: Varför skall kommunerna satsa på sådant som staten inte finner det värt att bidra med pengar till? Herr talman! Vad gäller övriga reservationer vill jag hänvisa till utskottets motiveringar. Jag vill yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Berit Oscarsson talar om ett dråpslag riktat mot hela Idrottssverige. Detta dråpslag skulle vara vårt förslag om indraget statligt aktivitetsstöd till lokal verksamhet. Det är ju inte bara vi moderater som föreslagit detta. I mitt anförande gav jag exempel på en statlig utredning som kommit fram till samma resultat. Jag gav exempel från statens ungdomsråds egen utredning, som också hade kommit fram till att statligt stöd skall ges till centrala organisationer, regionalt stöd till regionala organisationer och kommunalt stöd till lokala aktiviteter. Vad innebär detta för enskilda deltagare i de här sammankomsterna, som det heter? Det innebär högst 2 kr. per sammankomst, om man själv skall ersätta bortfallet av de här 10 kronorna per sammankomst. Det får vara fem deltagare i varje samman komst. Detta är inte något dråpslag mot Idrottssverige. Ferieverksamheten inrättades 1981. Alla olyckor som Berit Oscarsson förutspådde skulle inträffa om vi inte fick bidraget ersatt av kommunerna skulle alltså ha varit verkliga före 1981. Det stämmer inte riktigt med erfarenheten. När det sedan gäller 21-25-åringar som är arbetslösa vill jag säga att arbetslösheten skall bekämpas med andra medel än med stöd till fritidssysselsättningar. Det är ju här fråga om bidrag till fritidsaktiviteter, och de ungdomar mellan 21 och 25 år som har arbete hör till de verkligt köpstarka i samhället och bör kunna betala den lilla avgift som det skulle bli fråga om ifall stödet skulle falla bort. För övrigt känner jag till många kommuner som redan nu har förklarat sig villiga att ersätta ett eventuellt bortfall av statligt stöd till lokala aktiviteter.
Herr talman! Gunnel Liljegren säger att det inte är fråga om något dråpslag mot Idrottssverige. Låt mig då citera Karl Frithiofson, ordförande i riksidrottsförbundet. Han säger: ”Jag har aldrig tidigare upplevt ett liknande anfall mot idrotten.” Många representanter för idrotten i Sverige har också reagerat väldigt starkt mot det här förslaget. I mitt län har man gått ut ifrån länets olika idrottsorganisationer och frågat kommunerna om de är beredda att ställa upp med motsvarande bidrag som man kommer att förlora, om det statliga bidraget skulle försvinna. En rad aktiva har alltså reagerat. Även partivänner till Gunnel Liljegren har sagt att det här är ett dåligt förslag. Man kan ju fråga sig vad man skall ersätta pengarna med, om man inte får bidrag från stat eller kommun. Skall man gå ut och samla papper eller skall man spela mera bingo? Skall man starta lotterier eller vad skall man göra för något? Gunnel Liljegren säger också att det är fråga om en krävande pappersexercis. Jag måste som aktiv ledare i en ungdomsorganisation säga att jag aldrig har upplevt det arbetet som någon krävande pappersexercis. Det är fråga om pengar som behövs för att man skall kunna driva en meningsfull fritidsverksamhet för våra barn och ungdomar. Gunnel Liljegren sade också att de politiska ungdomsförbunden inte skulle behöva det särskilda stödet för valarbete. Det skulle ingå i deras reguljära arbete. Kan man då också säga att valarbete ingår i moderata samlingspartiets ordinarie arbete? Behöver man då inte något särskilt stöd?
Herr talman! Den här debatten börjar föra litet väl långt. Jag kan bara inom parentes säga att vi från moderaterna har avstyrkt extra stöd i samband med valarbete över hela linjen. Det bör gälla också ungdomsförbunden. Den besparing vi föreslår kan också nämnas i andra termer. 1,5 20 av de samlade kommunala utgifterna för fritidssektorn är verkligheten när det gäller dråpslaget. Det förvånar mig att Berit Oscarssons sagesmän varit så sena i reaktionen. Det här förslaget förde vi fram exakt likadant vid förra årets budgetbehandling utan att det framkallade de här reaktionerna. Man får en känsla av att det är fråga om mycket välregisserade reaktioner från olika håll.
Herr talman! Jag vill säga till Gunnel Liljegren att vi även förra året reagerade mot det här förslaget — och övriga förslag som moderata samlingspartiet lade fram. Vi protesterade alltså mot förslaget. Det var bara det att det inte väckte samma uppmärksamhet som det har väckt nu. Detta är alltså inte någonting ogenomtänkt från moderata samlingspartiets sida, utan det är en politisk viljeinriktning— att dra ned stödet till idrotten och till barnoch ungdomsorganisationerna.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att citera en av den svenska sportjournalistikens mest lästa och kanske mest uppskattade skribenter — Birger Bure. Han har betecknat det lokala aktivitetsstödet som ”en kroppspulsåder i svensk idrotts rika föreningsliv”. Jag tycker att det är en mycket träffande beskrivning av den betydelse som det lokala aktivitetsstödet har för idrottsrörelsen — och inte bara för idrottsrörelsen utan också för den ideella ungdomsrörelsen i dess helhet. Men genom att idrottsrörelsen är vårt lands största folkrörelse — den innefattar faktiskt 2,5 miljoner organiserade medlemmar — har idrottsrörelsen den största delen av detta anslag. Den tar 71 miljoner av de 86 miljoner som det totala anslaget utgör. Det är inte de stora och rika föreningarna som proportionellt får den största nyttan av det här anslaget, utan det är den rika floran av små föreningar som till största delen är beroende av detta anslag. Det är speciellt de föreningar som har sin verksamhet riktad mot de yngre åldersklasserna och mot den del av idrottsrörelsen som inte ens idrottens belackare kan beteckna som annat än en i högsta grad idealistisk folkrörelse. Jag betraktar som mycket illavarslande och rent ut sagt tråkigt att moderata samlingspartiet har lagt fram den här motionen och följt upp den med en reservation i utskottet. Jag tar mig friheten att på den svenska idrottens vägnar formulera en skarp protest mot att man försöker dra bort detta viktiga stöd från idrottsrörelsen. Jag hoppas att moderata samlingspartiet tar kontakt med de ledande företrädarna för svensk idrott och hör deras åsikter om detta stöd. Och om man inte tror på de främsta ledarna — gå ut bland föreningsledarna och fråga dem vad det här stödet betyder för deras egen verksamhet! Ni kommer att få ett entydigt svar. Detta är en kroppspulsåder i svensk idrott, kommer de att svara. Till slut vill jag ställa en fråga till moderata samlingspartiet. Har ni tänkt på vad indragningen av ungdomsstödet i det här fallet kan betyda i ökade samhällskostnader då det gäller den institutionella ungdomsvården i andra sammanhang? Vi är väl här i riksdagen alla ense om att en rik fritidsverksamhet, och kanske främst idrottens verksamhet, bidrar till att hålla ungdomarna borta från andra sysselsättningar av skadligare karaktär. Detta låter kanske moraliserande, men det är faktiskt en ren och skär verklighet som jag skildrar. Jag vädjar till moderata samlingspartiet att ta bort den här aktionen från sitt politiska program.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen har vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att förmå de sovjetiska myndigheterna att uppfylla Helsingforsavtalets krav och låta en flicka, vars föräldrar för omkring ett år sedan flydde från Estland till Sverige, återförenas med sina föräldrar. Regeringen fäster stor vikt vid att åtagandena i Helsingforsdokumentet efterlevs. Utrikesdepartementet är engagerat i ett stort antal familjeåterföreningsfall. Enligt den praxis som tillämpas skall följande förutsättningar vara uppfyllda, innan utrikesdepartementet tar upp ett fall med ett annat lands myndigheter. För det första skall personen som önskar resa till Sverige ha beviljats erforderligt uppehållstillstånd av statens invandrarverk. För det andra skall vederbörande myndighet i utreselandet ha meddelat ett beslut om avslag på en ansökan om utresetillstånd. Utrikesdepartementets framställning brukar normalt göras i samband med att en ny ansökan om utresetillstånd har lämnats in till myndigheten i utreselandet. Det fall som Gunnar Hökmark syftar på är välkänt för departementet. De sovjetiska myndigheterna lämnade i mars i år ett avslag på en ansökan om utresetillstånd för flickan i Estland. Vi har redan fäst de sovjetiska myndigheternas uppmärksamhet på att svensk opinion är starkt engagerad i detta fall. När en ny ansökan om utresa för flickan har lämnats in är vi beredda att hos de sovjetiska myndigheterna uttala vårt stöd för denna.

Herr talman! Först av allt ber jag att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är en viktig fråga ur både humanitär och politisk synpunkt. Den lilla flicka som det gäller är snart två år och bor nu hos sin mormor, vilken har gjorts arbetslös på grund av att flickans föräldrar har flytt. I tre olika omgångar har föräldrarna tillskrivit de sovjetiska myndigheterna. Första gången försvann brevet, andra gången ogiltigförklarades det. Till slut lyckades de få i väg ett brev som ansågs giltigt. Därefter har de sovjetiska myndigheterna efter en mycket lång tid dels avslagit ansökan om utresetillstånd för flickan, vilket utrikesministern redogjorde för, dels sagt att ett utresetillstånd kan börja diskuteras först efter det att föräldrarna har blivit svenska medborgare. Det tar ju fem år. Det är en mycket lång tid för ett litet barn. Flickan har hunnit bli sex sju år och dessutom kanske också tagits ifrån sin mormor, som ju nu är arbetslös, varför särskilda villkor gäller för henne i Sovjetunionen. Jag är glad att utrikesministern är villig att ge den här saken stöd. Möjligtvis kunde man vara litet mindre byråkratisk, så att man inte väntar tills den formella exercisen med de sovjetiska myndigheterna är klar med sina olika turer utan också verkar för den här saken, och då inte bara genom att tala om att den svenska opinionen är engagerad i frågan. Det gäller också hur den svenska opinionen betraktar de olika avtal som Sovjetunionen skrivit under. Det är också en fråga som — jag tror att utrikesministern menar det — även regeringen, inte bara opinionen i Sverige, är engageradi. Jag hoppas att det skall finnas stort utrymme och många möjligheter att i olika sammanhang ta upp denna fråga. Det är möjligtvis en sak till som jag skulle vilja säga, även om jag är medveten om att det inte är någonting som faller under utrikesministerns fögderi. Det tar fem år för detta par att bli medborgare i Sverige. Lagen ger möjligheter att göra undantag i särskilda fall. Det faktum att den här lilla flickan om fem år kommer att vara sex sju år och kanske vara fråntagen sin mormor och därmed ha fått banden med sina föräldrar avklippta är, tror jag, vad man skulle kunna kalla ett särskilt skäl. Jag skulle därför vara tacksam om utrikesministern inom regeringen ville ta upp denna fråga, inte därför att det är hans fögderi, men frågan har möjligen samband både med våra relationer till Sovjetunionen och med hur vi behandlar människor som ansöker om medborgarskap. Jag begär i och för sig inte något svar på detta här, men jag skulle vara tacksam om det vore möjligt att få ett besked om utrikesministerns vilja i detta avseende.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att den svenska regeringen givetvis är mycket angelägen om att detta familjeåterföreningsfall löses. Om det kan gå lättare genom att föräldrarna får medborgarskap i Sverige tidigare, är det något som de får åberopa när de anmäler sin ansökan om detta.

Bostadsutskottets betänkanden 13, 14, 15 och 16 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså bostadsutskottets betänkande 13 om anslag till bostadsförsörjning m.m.

Herr talman! Målet för vår bostadspolitik är att alla människor skall ha möjlighet att få en bra bostad. Detta är av grundläggande betydelse för att vi skall kunna fungera som positiva medborgare i samhället. Därför har vi under lång tid satsat stora resurser på att förbättra bostadsbeståndet i vårt land. Debatten i dag är den sista bostadspolitiska debatten under denna mandatperiod. Detta ger oss anledning att något se tillbaka på vad som hänt under perioden. Vi bytte regering 1982, och före valet förde vi en bostadspolitisk debatt där socialdemokraternas tema var att den sociala bostadspolitiken raserats under de borgerliga regeringsåren och att byggandet var för litet. För att visa vad som hänt kan jag nämna några siffror. År 1981, dvs. det sista hela verksamhetsåret under den borgerliga regeringsperioden, igångsattes byggandet av 44 500 lägenheter. För 1984 beräknas antalet igångsatta lägenheter till 32 500, och siffran för 1985 är kanske ännu lägre. Enligt SABO:s statistik, som vi just fått, har priset per kvadratmeter för att bygga ett flerfamiljshus stigit från 4 736 kr. till 6 165 kr. 1985. Investeringarna har hållits på en någorlunda hög nivå, men de har ändå gått ned från 23,3 miljarder 1981 till ungefär 22 miljarder 1984. Att någon större förändring inte har skett sammanhänger uteslutande med att man fortsatt med den kraftiga ombyggnad av bostäder som drogs i gång redan under den förra regeringen. I de bostadspolitiska debatterna fick vi, som jag nyss nämnde, från socialdemokraternas sida — inte minst från ett par personer som i dag är statsråd — ofta kritik för att vi raserade den sociala bostadspolitiken. Man kan nu fråga sig vilka åtgärder socialdemokraterna har vidtagit under sina tre år som så radikalt skulle avvika från den politik vi förde. Under den första delen av regeringsperioden införde socialdemokraterna hyresrabatter och hyresförlustgarantier för att få i gång byggandet. Kritiken mot att vi ändrat reglerna för räntebidragen följdes av att socialdemokraterna föreslog att de retroaktiva räntebidragen skulle slopas för flerfamiljshusen. Den stora förändring som skett ligger väl egentligen på det skattepolitiska området, nämligen att man från socialdemokraternas sida har, sin vana trogen, måst ta till skattehöjningar för att finansiera en del av kostnaderna för bostadssektorn. Detta har skett genom införandet av hyreshusavgiften, som senare har ersatts av fastighetsskatten. Man kan fråga sig vad den socialdemokratiska kritiken innehöll. Jag kan inte finna att de socialdemokratiska förslagen innebär att den nu förda bostadspolitiken skulle ha ett större socialt inslag. Årets budgetproposition, som vi behandlar i dag, är mycket färglös. Den innehåller bara ett förslag som är av någon betydelse, nämligen förslaget om att bostadsbidragen till hushåll utan barn skall slopas. I övrigt är det egentligen bara så, att man fortsätter med en del av de åtgärder som funnits tidigare. Bostadspolitiken påverkas naturligtvis i mycket stor utsträckning av vad som händer på det ekonomisk-politiska området. Den diskussion som förs om vad subventionerna till boendet uppgår till är helt styrd av ett par tre saker på den ekonomiska politikens område. Det ena är inflationen. Här kan vi konstatera att regeringens mål att uppnå en 4-procentig inflation 1984 misslyckades — den blev något över 8 96. Årets mål 3 76 kommer heller inte att kunna uppfyllas, utan man kommer kanske att även nu få dubbelt — eller mer. Detta påverkar naturligtvis kostnadsutvecklingen. Priserna kommer att fortsätta stiga. Det andra är räntenivån. Vi kan konstatera att vi även fortsättningsvis har en hög ränta, vilket är besvärande för bostadsbyggandets omfattning och för bostadskostnaderna. Det tredje är statens budgetunderskott, som tvingar till åtgärder. I och för sig talar nu alla om att det är nödvändigt att dra ner på detta underskott. Om man lägger ihop de tre formerna av statligt stöd, bostadsbidrag, räntebidrag och underskottsavdragens effekter, blir det faktiskt ett belopp i storleksordningen 35-40 96 av det totala budgetunderskottet i statens verksamhet. Från centerns sida har vi därför föreslagit en rad åtgärder för att nedbringa budgetunderskottet. Vi har valt att ta bort hyresrabatter och hyresförlustgarantier. Vi föreslår en femårig avveckling av de insatser som har gjorts under ett antal år med bidrag för att förbättra boendemiljön— vi menar att det måste bli ett starkare ansvar för fastigheternas ägare och för kommunerna att vidta dessa åtgärder i fortsättningen. Statsverket skall alltså inte behöva vara inblandat i detta. Vidare föreslår vi att man snabbare tar bort räntebidragen för de fastigheter som är uppförda med stöd av äldre låneförfattningar och i ett kostnadsläge som är helt annorlunda än dagens. På det sättet får vi fram en väsentlig förbättring av statens finanser. Vi tycker att de förändringar som vi föreslår är sådana att de är möjliga att bära för bostadssektorn. Enligt vår uppfattning måste människor engageras i större utsträckning vid en omläggning av bostadspolitiken, både genom att de kan äga sin bostad, genom att antalet bostadsrätter ökar och genom att de får ett inflytande även över den ekonomiska verksamheten i hyresfastigheter. Jag skall dock inte gå vidare in på detta, eftersom vi alldeles nyligen här i kammaren har haft en debatt om inflytandefrågorna i anledning av bostadsutskottets betänkande 12. Vi tycker också att det är nödvändigt att inrikta sig på en avreglering av bostadsmarknaden och att effektivisera den statliga befattningen med bostadspolitiken. På detta område har vi föreslagit en rad åtgärder. Om man genomför de förändringar i lånesystemet som vi har föreslagit så skall det också vara möjligt att göra väsentliga förändringar i lånebestämmelserna. Därefter blir det också möjligt att decentralisera beslut. Vi upprepar i år, även om vi tycker att det egentligen borde vara onödigt, att bostadsverket borde ha kommit i gång med avvecklingen av de mindre bostadslånen genom att försöka få till stånd en förtida inlösen. Riksdagen har ju tidigare ställt sig bakom detta, men trots att det har gått snart ett par år har man ännu inte kommit i gång. Vi har gått emot att man skulle ha ett särskilt statligt kreditbolag för bostadskreditfinansiering. Här borde ha skett en överenskommelse med de kreditinstitut som redan är verksamma på området. Vi föreslår också att vissa bestämmelser tas bort, t.ex. att markvillkoret upphävs. För att man skall kunna komma fram till en förändring av statens insatser på det ekonomiska området krävs, menar vi, två åtgärder. Den ena är att stimulera sparandet till bostadssektorn, både till egen bostad och till bostadsfinansieringskapitalet i stort. Den andra är att förändra lånesystemet. Jag skall inte i dag vidareutveckla våra synpunkter speciellt beträffande sparandet, eftersom det är något som har behandlats eller kommer att behandlas i samband med att skatteutskottet redovisar sina ställningstaganden till våra motionsyrkanden. Men jag vill beträffande lånesystemet säga: Vi menar att i den situation som vi har i dag, har haft under ett antal år och också beräknas komma att ha under ett antal år framåt, nämligen ett förhållandevis högt ränteläge, är det nödvändigt att försöka gå över till ett lånesystem som fördelar kostnaderna över tiden. Det är en uppgift som bostadskommittén har, och vi har för vår del sagt att den teknik som ligger under rubriken räntelån borde vara en som är möjlig att använda sig av. I våra reservationer yrkar vi naturligtvis också avslag beträffande de kostnader som uppstår för statsverket för att kompensera effekterna av fastighetsskatten. Jag skall inte här gå in på någon diskussion om den skatten som sådan, eftersom även den frågan har behandlats av skatteutskottet, men vi yrkar alltså avslag beträffande kostnaderna för att kompensera fastighetsägare för fastighetsskatten som är inräknad i räntebidragsanslaget. Jag vill, herr talman, avsluta mitt inlägg med några kommentarer och frågor beträffande moderaternas förslag. Jag utgår från moderaternas reservation beträffande räntebidragets avveckling och skulle vilja ställa en fråga till moderaternas företrädare. Jag läser reservationen på det sättet att om det föreslagna systemet fungerar under ett antal år, kommer vi om ca 14—15 år att ha avvecklat subventionerna för hyresbostäder och bostadsrättsfastigheter. Moderaterna säger själva i sin reservation, på s. 90 i vårt betänkande 13, att det system som man har utformat på sikt leder till ett subventionsfritt system. Men samtidigt vidtar man inte några förändringar beträffande villkoren för ägda småhus. Låt oss tänka oss att vi skulle genomföra moderaternas förslag och ha en situation av ungefärligen den karaktär som vi har i dag, med ett ränteläge på 11-12 90 för den långa räntan. Menar ni då genom er reservation att man för bostadsrättsfastigheter och hyresfastigheter skall betala 12 96 i ränta, medan man för andra fastigheter, såsom ägda småhus, skulle ha en räntesats motsvarande dagens, dvs. ungefär 6 76 — eftersom ni inte föreslår några förändringar beträffande småhus? Vi har inte kunnat ansluta oss till moderaternas metod för att åstadkomma en minskning av statsutgifterna. Vi anser att den metod som moderaterna väljer, om den används under lång period, får fullständigt felaktiga effekter. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centerpartiet står för i betänkande 13.

Herr talman! Ingen annan sektor av svensk politik har så starkt präglats av socialistisk regleringsfilosofi som just bostadspolitiken. Subventioner, regleringar, beskattning, lagstiftning, bidrag, förordningar, råd, gradvis urholk ning av äganderätten, favorisering av bostadsproduktion och bostadsförvaltningis.k. allmännyttig regi är några av de metoder som socialdemokraterna utnyttjat. Resultaten av denna politik ser vi alltför väl i dag: Få byggherrar och ensidig produktion. Höga produktionskostnader. Den genomsnittliga produktionskostnaden för nya hus har nu passerat 6 000 kr./m? — i Storstockholm ännu högre. Kraftiga ökningar av antalet exekutiva auktioner på ägda småhus. Skyhöga, generella subventioner, vilket resulterat i mycket stora skattehöjningar. Små praktiska möjligheter för den enskilde att skaffa just den bostad han eller hon vill ha. Exemplen skulle kunna bli många, många fler, och den gemensamma nämnaren är att enskilda initiativ och lösningar begränsas och den enskildes valfrihet minskas. Herr talman! Det är mot denna bakgrund naturligt att till bostadsutskottets betänkande 1984/85:13 om anslag till bostadsförsörjning m.m. fogats inte mindre än 47 borgerliga reservationer. Vi moderater har undertecknat 37, och jag vill yrka bifall till samtliga dessa. Jag vill inledningsvis slå fast några utgångspunkter för hur bostadspolitiken enligt vår uppfattning bör utformas. Den skall möjliggöra för den enskilde konsumenten att tillgodose sina önskemål och sin efterfrågan. Det kan endast ske genom en omläggning där det ges större utrymme för prisbildning och marknadskrafter, där äganderätten stärks, där avreglering och avbyråkratisering ges högsta prioritet och där låneoch skatteregler bygger på fullständig neutralitet mellan olika upplåtelseformer och ägare. Mot bakgrund av nyproduktionens ringa andel av det totala bostadsbeståndet är det nödvändigt att åtgärder vidtas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Människor skulle säkert flytta oftare om vi hade en fungerande bostadsmarknad. Exempelvis borde det vara möjligt att kunna flytta från den hyreslägenhet man skaffade sig under ungdomsåren till ett eget småhus när man fått barn och till en bostadsrättslägenhet när antalet familjemedlemmar åter minskar, för att kanske till slut återvända till en hyreslägenhet med dess högre servicenivå. En fungerande bostadsmarknad kan endast åstadkommas genom att större utrymme ges för prisbildning och marknadskrafter. Det är därför vi förordar ett marknadsorienterat hyressättningssystem. Vi vill avskaffa markoch konkurrensvillkoren. Då förstärks konkurrensen mellan olika bostadsproducenter och förvaltare, vilket förbättrar konsumenternas valmöjligheter. enskilda hyresgästerna skall myndigförklaras och få ovillkorlig rätt att själva förhandla i alla frågor med sin hyresvärd. Bostadsfinansieringssystemet måste reformeras. Det är av samhällsekonomiska skäl helt nödvändigt att de omfattande generella subventionerna reduceras och på sikt avvecklas. Bostadsfinansiering och räntebidrag är en central fråga i utskottets betänkande, och det är kanske inte så märkligt med tanke på att kostnaderna för räntebidrag uppgår till miljardbelopp. Herr talman! Dessa kostnader har ökat lavinartat. Från 1,8 miljarder 1975 till 10,4 miljarder 1985. En orsak till dessa våldsamma ökningar är nuvarande höga ränteläge. En annan är den kraftiga kostnadsökningen inom byggsektorn. Den beror bl.a. på att subventionssystemet driver upp priserna. När staten subventionerar bort kostnader är det ingen som försöker få fram ett billigare byggande. En internationell jämförelse visar att hyrorna per kvadratmeter är lägre i Sverige än i större delen av västvärlden trots att både byggoch uppvärmningskostnaderna är lägre i dessa länder. Förklaringen är de stora subventionerna i Sverige. Trots detta tycker nästan alla hyresgäster att hyrorna är höga i vårt land. Hur är detta möjligt? Jo, vi uppfattar hyrorna som höga därför att de utgör en så stor andel av den inkomst vi får ut när skatten är betald. Det är med andra ord inte hyrorna utan skatterna som är för höga. Och skatterna fortsätter att stiga. Sedan socialdemokraterna kom till makten efter 1982 års val har mer än 75 olika skatter höjts eller införts. Av dessa drabbar exempelvis fastighetsskatten och energiskatterna hyresgästerna särskilt hårt. De många bidragen och de stora subventionerna måste betalas på något sätt. Det är därför skatterna är så många och så höga i Sverige. Ju mer bidrag och subventioner ökar, desto mer måste skatterna höjas. Och vi människor blir alltmer beroende — beroende av bidrag och s.k. stöd och därmed utsatta för byråkraters och politikers beslut. Vi moderater vill bryta denna spiral av ständigt stigande skatter och avgifter, subventioner och bidrag, krångel och byråkrati. Vi vill minska rundgången. Vi vill att människorna själva skall bestämma mer över sina inkomster. Därför måste marginalskatterna, liksom det totala skattetrycket, sänkas. Fastighetsskatten, som de boende betalar via hyran, skall avskaffas. Sänkta skatter gör det möjligt att minska subventioner och bidrag utan att hushållens ekonomiska situation försämras. Herr talman! Den av staten garanterade räntan för nybyggda hus är i dag 390 för flerfamiljshus och 5,5 96 för ägda småhus. Skillnaden mellan dessa räntor och bostadslåneräntan, som för närvarande uppgår till 11,25 96, utgörs av räntebidrag som belastar statsbudgeten. Den garanterade räntan höjs årligen allt eftersom husen blir äldre — med 0,25 9 för flerfamiljshus och 0,5 20 för ägda småhus. Vissa extra upptrappningar har dessutom beslutats av riksdagen. Det betyder att flerfamiljshus erhåller subventioner i 25-30 år och småhus i ca 10 år. Eftersom subventionerna i ägda småhus avvecklas snabbt och ägare till dessa fastigheter drabbats av en rad kostnadsökningar genom avdragsbegränsning, höjda taxeringsvärden, högt ränteläge m.m., föreslår vi inga förändringar för dessa fastigheter vad gäller räntebidragssystemet. I fråga om flerfamiljshus föreslår vi att den garanterade räntan höjs snabbare än i dag. Höjningen blir en tiondel per år av närmast föregående års ränta. Vi utgår därvid från 3 26 det år huset blev färdigt. Ett hus som byggts exempelvis 1980 och som 1986 har en ränta på 4,9 96 enligt gällande regler får i stället 5,3 70 ränta. För att man så småningom skall kunna avskaffa de generella subventionerna helt får hus färdiga 1986 starta med en ränta på 3,3 Zo i stället för 3 90, hus färdiga 1987 med en ränta på 3,63 70 osv. Med nuvarande ränteläge blir då de generella subventionerna avskaffade år 2000 om systemet införs 1986. Jag vill i det här sammanhanget besvara den fråga jag fick av Kjell Mattsson. Han frågade om meningen med vårt system var att bostadslåneränta i en framtid skulle gälla för hyresoch bostadsrätter medan den nuvarande räntan, 5,5 96, skulle gälla för ägda småhus. Svaret är nej. Tanken bakom reservationen är att den ingående räntan i nyproduktionen skall räknas upp med en halv procentenhet per år. Det betyder att inte några statliga subventioner kommer att utgå sedan systemet är helt genomfört. Av reservationen framgår också att vi vill genomföra detta system nu, i avvaktan på att bostadskommittén blir färdig med sitt arbete så att vi kan få ett helt reformerat bostadsfinansieringssystem. Vi är övertygade om att så måste ske, och det måste ske snabbt. Avsikten med det av oss föreslagna systemet är att vi skall kunna råda bot på de omedelbara problemen. En omläggning av räntebidragssystemet så att subventionerna minskar kan självfallet inte genomföras utan att hyrorna höjs mer än vad som annars blir fallet. Det är därför förslaget bl.a. förutsätter samtidiga marginalskattesänkningar, införande av barnavdrag på kommunalskatten, avskaffande av fastighetsskatten, m.m. Utskottsmajoriteten anför i betänkandet att den ränta för 1985 som enligt vårt förslag skall beräknas för äldre årgångar skall ha som utgångspunkt 3,4 70 byggåret. Detta gör man trots att vi moderater i samband med att motion 2139 föredrogs i utskottet deklarerade att den rätta procentenheten är 3 Zo. Vi beklagar majoritetens ställningstagande. Bostadsfinansiering och räntebidrag är komplicerade delar av bostadspolitiken. Inte blir det lättare när man som majoriteten bygger sin argumentation mot vårt förslag på en annan siffra än den vi själva anför skall gälla. Herr talman! En snabbare avtrappning av räntebidragen leder, som jag sade, till att kapitalkostnaderna och därmed boendekostnaderna ökar mer det år systemet ändras än vad som blir fallet om nuvarande regler bibehåll. Även åren därefter blir det en viss, om än begränsad, kostnadsökning. För att kostnadsökningen skall hållas på en rimlig nivå föreslår vi att en särskild spärregel införs för 1986. Den innebär att fastighetsägarna, till följd av förändringarna i räntebidragssystemet, får höja hyran med maximalt 30 kr. per kvadratmeter. Högsta möjliga hyreshöjning blir därmed 200 kr. i månaden för en trerummare på 80 kvadratmeter. Ökningen blir väsentligt lägre för det stora flertalet bostäder. Många statligt belånade hus berörs inte alls, eftersom de uppnått bostadslåneränta. Hus byggda mellan 1965 och 1985 berörs i varierande grad med mellan 20 och 200 kr. för en trea. Spärregeln utlöses i fyra årgångar. 1987 och senare uppgår ökningen till mellan 0 och 70 kr. i månaden. En medborgares ekonomiska situation påverkas av en lång rad politiska beslut, exempelvis statsoch kommunalskattens höjd, avgifter, bidrag och subventioner samt transfereringar. För att belysa effekten av förslag inom ett område måste även konsekvenser av förslag inom andra tas med i beräkningarna. Vårt förslag till minskade räntesubventioner skall ses mot att vi samtidigt föreslår exempelvis sänkta marginalskatter, införande av barnavdrag med gradvis höjning från nivån 5 000 kr., på kommunalskatten, obeskattad vårdnadsersättning på 6 000 kr. för barn upp till 3 år. Dessutom kommer den av socialdemokrater och kommunister införda fastighetsskatten att avskaffas, en skatt, som om den blev helt genomförd — o hemska tanke! — skulle kosta medborgarna 5 000 milj.kr. per år. Den politik jag här redovisat betyder förvisso högre boendekostnader men samtidigt — och det får inte förtigas — att medborgarna får väsentligt mer i plånboken att betala dessa ökningar med. Socialdemokraterna har i sin beskrivning av vår politik ägnat sig åt sedvanlig svartmålning och talat om hyreshöjningar på tusentals kronor. Detta är, som jag beskrivit, helt fel. Samtidigt har man underlåtit att ta med våra övriga förslag, exempelvis sänkta marginalskatter. Det är också fel men möjligen förståeligt. För en socialist är det väl omöjligt att ens tänka i termer som sänkta och avskaffade skatter. Herr talman! Även centern och folkpartiet har i motioner föreslagit att räntebidragen skall minskas. Folkpartiet anger att subventionsminskning med ca 4-6 miljarder bör kunna genomföras inom några år. Något konkret förslag om hur detta skall genomföras finns dock inte. Även om centern och folkpartiet inte velat ansluta sig till vårt förslag vill jag dock konstatera att det finns en principiell enighet om nödvändigheten av minskade subventioner och övergång till ett nytt finansieringssystem. Herr talman! Även i övrigt finns en betydande borgerlig enighet dokumenterad i detta betänkande, och jag vill framhålla några av de punkter där vi är eniga. Vi vill avskaffa markvillkoret omedelbart, eftersom det försämrat möjligheterna för enskilt byggande och fördyrat bostadsproduktionen utan att några fördelar vunnits. Vi pekar på att en sådan åtgärd i kombination med avreglering av byggbestämmelser skulle skapa förutsättningar för fastighetsförvaltare och byggherrar att tillgodose unga människors efterfrågan på bostäder. Vi är helt ense om att bostadslångivningen skall lyftas ut ur statsbudgeten och att ett kreditgarantisystem, administrerat av bottenlåneinstituten — stadshypotekskassan, Spintab och BOFAB -— skall införas. Detta betyder att det statliga kreditaktiebolag som socialdemokrater och kommunister infört kan avskaffas. Vi vill begränsa lånebestämmelserna och skynda på arbetet med förslag om förtida inlösen av mindre lån. Förslaget från regeringen om dispens från kravet på avsättning till konsolideringsfond inom de allmännyttiga bostadsföretagen bör avslås. Vi säger nej till att tilläggslån skall utgå för ändrad lägenhetssammansättning. Fastighetsskatten skall avskaffas, liksom de kompensationsåtgärder inom räntebidragssystemet som beslöts när skatten infördes. Vidare vill vi att riksdagen snabbt får ett förslag som leder till begränsning av marginaleffekterna i bostadsbidragssystemet. Till detta skall läggas ett flertal gemensamma reservationer från moderaterna och folkpartiet. Herr talman! Det finns, mot denna bakgrund, anledning till optimism — för denna enighet betyder att en borgerlig valseger resulterar i en omläggning av svensk bostadspolitik. Minskade subventioner, färre regleringar och mindre byråkrati, avskaffande av fastighetsskatten och bättre beaktande av de enskilda medborgarnas rättigheter är några av de resultat som medborgarna kan förvänta liksom — inte minst — ökade möjligheter för alla att själva avgöra hur de skall bo.

Herr talman! Det är i och för sig ett riktigt konstaterande som Knut Billing gör, att vi på många områden i bostadspolitiken har gemensamma ståndpunkter av en viss principiell inriktning. Vi har emellertid en annan metod när det gäller att långsiktigt minska samhällets kostnader för subventionerna i boendet. Jag förstår Knut Billings uttalande så, att han hyser en förhoppning om att detta arbete skall lyckas, så att man inte behöver genomföra moderaternas reservation fullt ut — alltså att denna ordning skulle vara gällande under den här perioden och subventionerna var avvecklade om ungefär 15 år. Ett genomförande skulle — om vi har ett fortsatt högt ränteläge — ha förödande effekter på nyproduktionen och även på kostnaderna för att ha en egen bostad. Ett annat fel vi kritiserar moderaterna för i det här sammanhanget är att de bortser från skillnaderna i kostnad -— vid ett fortsatt högt ränteläge— beroende på om man har möjlighet att göra underskottsavdrag i sin deklaration eller om man måste betala kostnaden över hyran. Det är därför vi inte har ansett att den metod som moderaterna nu väljer är användbar när det gäller att minska samhällets kostnader. Vi har valt att göra vissa punktinsatser för att minska räntebidragskostnaderna, och vi inriktar oss på att få till stånd ett annat lånesystem.
Herr talman! Vi har lagt fram ett förslag om minskningar av räntesubventionerna, precis som centern och folkpartiet har gjort. Skillnaden är att vi har konkretiserat förslaget, så att det kan genomföras omedelbart och få effekt. Vår förhoppning är självfallet att bostadskommittén, som har arbetat ett antal år, skall komma med bra förslag. Det har förts diskussioner, även i utskottet, om möjligheterna av att införa någon form av räntelån. Det är möjligt att detta blir lösningen och att vi kan övergå till ett sådant system inom några år, men vi måste i avvaktan på detta genomföra förändringar inom bostadsfinansieringssystemet och minska subventionerna. Därom råder enighet, Kjell Mattsson. Skillnaden är att vi fullföljer denna enighet om att det är nödvändigt att genomföra minskningar genom att tala om hur det skall gå till.

Herr talman! När vi i dag debatterar bostadspolitik här i kammaren anser vi från folkpartiet att det klart skall uttalas att målsättningen för en god bostadspolitik skall vara att skapa valfrihet för de svenska bostadskonsumenterna. Utgångsläget för att klara en sådan målsättning är både gott och mindre gott. Det är gott när vi ser till den stora och välutrustade bostadsstock vi har i landet, mindre gott när vi vet att vi genom vårt subventionssystem och genom regleringar snedvridit efterfrågan och även bromsat ökningen av bostäder av det slag människor i stor utsträckning efterfrågar. Jag tänker i det sistnämnda fallet bl.a. på de bekymmer som finns genom att utbudet av bostadsrätter ej är så stort att det motsvarar efterfrågan. Det är också tyvärr så att unga människor i dag inte kan lösa sina bostadsfrågor på ett önskat sätt. Utbudet av små billiga lägenheter är i dag inte stort nog för att svara mot efterfrågan. Det finns i de förslag som bostadsministern lagt fram till årets riksmöte inget som visar att bostadsministern avser att göra förändringar som ger till effekt att vi kan lösa de problem som finns. Än mindre kan där spåras någon vilja hos regeringen att med kraft skapa förutsättningar att ge de boende verklig valfrihet. Som exempel på stelbenthet kan anföras de förslag som läggs fram för att ge sken av att regeringen vill lösa problemen för de ungdomar som söker bostad. När man sedan också i bostadskommitténs delbetänkande kan finna bevis för att socialdemokraterna ser som en önskvärd utveckling att utrymmesnormen ändras, blir situationen än värre. Ett införande av högre utrymmesnorm skulle på sikt slå sönder de små lägenheter som nu ändock finns och är alternativ för unga bostadssökande. Vi anser också från folkpartiet att det är viktigt att stimulera ungdomars regelbundna sparande för bostadsändamål lika väl som för andra syften. Det bostadssparande som bankerna i dag kan erbjuda är bra, men ungdomars sparande bör stimuleras genom införande av skattefrihet för avkastning på deras sparande i bank för bostadsändamål. I samband med diskussionen om ungdomars boende vill vi från folkpartiet även peka på att det motstånd socialdemokraterna visat mot tanken på att ge möjlighet till ombyggnation med lägre standard även drabbar de äldre som efterfrågar en bostad i samband med att de behöver mer vård och därför söker sig till ålderdomshem. Invändningarna mot sådana ombyggnader har bl.a. varit att dessa bostäder skulle bli svåra att använda, om efterfrågan minskar från äldre människor. Vi anser att en flexibilitet som ger möjlighet att låta sådana bostäder användas av unga människor måste vara en självklarhet. En helt överskuggande fråga när man försöker finna vägar för vår framtida bostadsförsörjning är finansieringsfrågorna. Vi har från folkpartiet, i likhet med centerpartiet och moderata samlingspartiet, ansett att starka skäl finns för att lyfta ut bostadslångivningen ur statsbudgeten. Vi anser att ett kreditsystem, administrerat av bottenlåneinstituten — Stadshypotekskassan, Spintab och BOFAB -— bör införas. Däremot finns starka motiv för uppfattningen att det statliga kreditaktiebolag som givits uppgiften att låna de medel som behövs för den statliga bostadslångivningen skall avskaffas. Vi har också från folkpartiet framfört att i samband med att bostadslångivningen inom ramen för ett kreditgarantisystem överförs till bottenlåneinstituten skall detaljregleringsgraden i lånebestämmelserna minskas. Dagens bostadsfinansieringssystem är så omfattande och svåröverskådligt att det är praktiskt taget omöjligt för den enskilde att på egen hand kunna tolka bestämmelserna. De försök med fribyggen som gjorts visar att det är möjligt att pressa byggkostnaderna i ganska stor omfattning. Herr talman! Folkpartiet yrkar också att markvillkoret skall avskaffas. Markvillkoret var av betydelse när kommunerna under 1970-talet genomförde stora utbyggnader men har nu skapat en total kommunal planhushållning som starkt försämrar möjligheten för enskilt byggande. Detta är inte acceptabelt. Folkpartiet har tidigare här i riksdagen motsatt sig införandet av det s.k. ROT-programmet. Våra skäl den gången var följande: det är byråkratiskt upplagt och medför ökad reglering och planering, sysselsättningsmöjligheterna är redan intecknade, och det kommer inte att leda till någon nämnvärd sysselsättningsökning, det finns en risk för att de kvantitativa frågorna sätts före de kvalitativa, ROT-programmet har tillkommit i all hast och är föga genomtänkt. Dessa skäl äger fortfarande sin giltighet. Vi anser däremot från folkpartiet att det är positivt att det genom ROT-programmet blev en mindre skillnad mellan underhåll och ombyggnad. Vi vidhåller dock vårt yrkande om avveckling av det nu pågående ROT programmet och anser att regeringen skall presentera ett nytt förslag till bostadsförbättringsprogram som bättre svarar mot de krav man kan ställa för att erhålla en bra stadsförnyelse. Vi har i vår partimotion anfört att vi anser att bostadssubventionerna bör minskas kraftigt. Skälen till detta är flera. Vi måste av statsfinansiella skäl göra stora besparingar. Vi anser vidare att staten ej skall styra konsumtionen genom att över budgeten minska de verkliga kostnaderna i alltför hög grad. Vi anser att man i dag inte kan gå in och göra förändringar vars konsekvenser ej är utredda. Vi har därför från folkpartiet avstått från att yrka på besparingar inom bostadsfinansieringssystemet. Det är också därför vi har yrkat avslag på det moderata förslaget. Vi anser dock att det är av yttersta vikt att bostadskommittén, som har ett uppdrag, snarast presenterar förslag till nya finansieringssystem som efter remissbehandling och genomgång kan ligga som underlag för ett nytt finansieringssystem. Herr talman! Kenth Skårvik och Lars Ernestam har i motion 1984/85:2682 tagit upp frågan om lån till förvärv av bostadsrätt. Det har sedan 1982 varit möjligt att få statligt behovsprövade lån för att betala grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Skälet till låneformen är att vissa hushållskategorier, som annars av ekonomiska skäl skulle ställas utanför möjligheten att delta vid ombildning, bereds hjälp. Regeringen har nu, med motivering att lånen endast utnyttjas i liten omfattning, lagt förslag om att lånemöjligheten skall avskaffas. Motionärerna anser, att lånemöjligheten bör finnas kvar. Man anför också att en förändring bör ske så att reglerna för behovsprövningen anpassas till den inkomstoch förmögenhetsutveckling som ägt rum sedan lånen infördes. Detta krav grundar sig på en av de förklaringar bostadsstyrelsen har redovisat som en av anledningarna till att lånen ej har utnyttjats. Motionärerna hänvisar också till att folkpartiet anser att de allmännyttiga bostadsföretagen i större utsträckning än nu bör försälja sina fastigheter till hyresgästerna för ombildning till bostadsrätt. Om en sådan överföring sker, kommer behovet av lånen med all säkerhet att öka. Folkpartiet har i reservation nr 55 till det nu behandlade betänkandet yrkat bifall till detta motionsyrkande. Till sist, herr talman, har folkpartiet avvisat den fastighetsskatt som socialdemokrater och kommunister drev igenom här i riksdagen. Vi anser också att den snarast bör avskaffas. I samband med beslutet gavs möjlighet till dispens för de allmännyttiga bostadsföretagen från det av en stor majoritet godkända regeringsförslaget om avsättning till konsolideringsfond. Folkpartiet har i sin partimotion yrkat att denna dispens skall avskaffas. Det måste anses vara av stort intresse att de allmännyttiga bostadsföretagen har tillräcklig soliditet för att bevara sin ekonomiska handlingsfrihet. Herr talman! Jag yrkar också bifall till de reservationer till betänkandet som folkpartiet står bakom.

Herr talman!

När vi som är anhängare av en bostadspolitik med en klar social inriktning och ett socialt innehåll beklagar en sådan kräftgång som centerns och folkpartiets, gör vi det inte av omtanke om dessa partier, även om de säkert skulle ha mycket att vinna på en klar avgränsning från moderat bostadspolitik. Vi gör det av omtanke om landets bostadskonsumenter, om alla löntagare som under de senaste åren har förlorat en hel månadslön i köpkraft på grund av hyresoch prisstegringar, inflation och försämrade reallöner. Vi gör det av omtanke om alla dem som ännu inte har fått sin bostadsfråga tillfredsställande löst. Vi beklagar mittenpartiernas gradvisa anpassning till en moderat bostadspolitik, vilken — som bostadsutskottets socialdemokrater, centerpartister, folkpartister och vpk-ledamöter så riktigt beskriver — praktiskt taget skulle rasera möjligheterna att genomföra och vidmakthålla den sociala bostadspolitiken. Likaså konstaterar samma majoritet i utskottet att ett förverkligande av moderatförslagen om förändringar i räntebidragssystemet inte skulle medge att man kan behålla ett finansieringssystem med klar bostadssocial prägel. Den reflexionen görs också att ett genomförande av förslagen från moderaterna troligen skulle innebära att det skulle bli i det närmaste stopp för all nyproduktion av hyresoch bostadsrättshus. Däremot skulle, fortfarande enligt utskottet, stora förmögenhetsomfördelningar till förmån för privata fastighetsägare bli följden av ett förverkligande av det moderata motionsförslaget. Varför finns det då, mot bakgrunden av dessa ganska klara och entydiga ställningstaganden för en bostadspolitik med ett socialt innehåll och bostadssocial prägel, anledning att kritisera centern och folkpartiet? En genomgång av centerns och folkpartiets olika motionsförslag och av deras reservationer — tillsammans med moderaterna eller enskilt — i olika utskottsbetänkanden nu och tidigare visar tyvärr att man på punkt efter punkt, steg för steg och bit för bit håller på att urholka viktiga delar i en framsynt, progressiv markoch bostadspolitik. Var för sig ter sig kanske dessa förslag inte så farliga, ja, de kanske t.o.m. kan få en viss framtoning av förbättringar för många människor. Men mera långsiktigt, insatta i sitt stora sammanhang och tillsammans med andra förslag och åtgärder, skulle de kunna bli ganska förödande då det gäller hyresgästernas och bostadsrättshavarnas skydd och rättigheter, då det gäller spekulationen i samband med boendet, då det gäller boendekostnaderna. Förslagen skulle också, realiserade och insatta i sitt sammanhang, kunna få svåra konsekvenser för kommunerna och för deras möjligheter att klara sitt ansvar beträffande bostadsförsörjningen, bl.a. när det gäller förmedling och rättvis fördelning av bostäder. Det skulle bli svårare att erhålla en egen eller bättre bostad för alla som behöver det och som inte har stora inkomster eller viss förmögenhet. Det skulle bli svårare att genomföra nödvändiga saneringar, reparationer, ombyggnader och förbättringar i olika bostadsområden då det gäller den yttre och inre miljön.

Problemen med de höga boendekostnaderna, hur man skall hålla dem nere och kunna sänka dem, är ständigt återkommande. Samhällets insatser, stödet till bostadssektorn, kan inte fortsätta att öka i samma takt som under senare år. Därom råder allmän enighet. Det blir därför nödvändigt att dels ta itu med orsakerna till de höga boendekostnaderna genom en begränsning av vinstoch spekulationsintressena i samband med boendet, dels börja införa ett nytt eller delvis nytt bostadsfinansieringssystem. Vpk har i de motioner som nu behandlas och tidigare i olika sammanhang ställt förslag som, om de genomfördes, sammantaget skulle innebära stopp för nya hyreshöjningar samt leda till lägre hyror, till en omfördelning och till större rättvisa mellan olika boendeoch upplåtelseformer. Den största posten i den privata konsumtionen är boendekostnaderna. Knut Billing var inne på det i sitt anförande. Han sade att vi uppfattar hyrorna som för höga. Men enligt hans mening är de i själva verket inte det. Hundratusentals hushåll i det här landet inte bara uppfattar hyrorna som för höga, utan de känner påtagligt in på bara kroppen svårigheterna att klara av sin hushållsekonomi, som är beroende bl.a. av de alltför höga hyrorna, av de alltför höga boendekostnaderna. Människorna känner verkligen det — det är inte så att de bara uppfattar hyrorna som för höga, hyrorna är alldeles för höga för dessa människor. Prisutvecklingen 1980-1985 visar, enligt SCB, att boendekostnadernas andel år 1985 utgör inte mindre än 28 26. Även om hyreshöjningarna de senaste två åren kraftigt har kunnat begränsas — bl.a. genom vpk:s aktiva medverkan — är boendekostnaderna, framför allt i nyproduktionen, så höga att vanliga hushåll med normal inkomst inte kan efterfråga de dyrbara bostäderna. Samtidigt har en kraftig real försämring ägt rum då det gäller bostadsbidragen, och reallönerna har, som jag redan har varit inne på, sjunkit kraftigt. Herr talman! Det här är mycket kortfattat och summariskt bakgrunden till vpk:s förslag till bostadspolitiska förändringar och förbättringar. Jag skall kommentera några av de förslag som behandlas i förevarande betänkande, liksom några reservationer. Inga Lantz kommer i sitt inlägg att uppehålla sig vid det som vi kallar för ett socialt inriktat boende, boendemiljön och bidragen till förbättringar av lekplatser. Räntan på de pengar som måste lånas för bostadsbyggande och följdinvesteringar är tillsammans med återbetalningstidens längd av mycket stor betydelse för boendekostnaderna. Den är helt enkelt av avgörande betydelse. Varje åtgärd i syfte att få ”billigare pengar” till bostadssektorn måste därför tillvaratas. Ett genomförande av vpk:s förslag om totalfinansiering via en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank, där upplåningen ligger hos det nyinrättade statliga bostadsfinansieringsaktiebolaget och där bostadsverket svarar för utlåningen och övriga funktioner som verket redan i dag har, skulle få gynnsamma effekter. Motionerna från socialdemokraterna och vpk om ökat stöd till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden har nu tillstyrkts av utskottets s-vpkmajoritet. Det innebär en höjning av det maximala lånetillägget. Det är bra och det är befogat. Vpk har upprepat tidigare förslag om återinförande av markförvärvsoch tomträttslånen, men utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för att tillstyrka förslagen. Det handlar här om att ge kommunerna ökade möjligheter att förvärva den mark som behövs för samhällsbyggandet och att upplåta marken med tomträtt. Som framgår av en gemensam reservation från moderaterna och folkpartisterna vill man från deras håll avveckla det tioårsprogram för bostadsförbättring som igångsattes för ett år sedan och som har haft klart positiva bostadspolitiska, bostadssociala och sysselsättningsmässiga effekter. Särskilt då det gäller folkpartiet är detta förvånande — mot bakgrund av det omfattande stadsförnyelsearbete som partiet var tillskyndare till och inte minst mot bakgrund av folkpartiförslag om ökad tillgänglighet i våra bostadsområden och om eget rum åt våra åldringar. Vpk har återkommit med förslaget från det tillfälle då ROT-programmet beslutades, nämligen att detta program skall omfatta även offentliga byggnader, dvs. ffrämst kommunala anläggningar och byggnader. Vi ansluter oss även till den centermotion som följs upp i reservation 28, där frågan om underhåll och förnyelse av kommunernas stora VA-nät tas upp, en fråga som vpk har aktualiserat både i förevarande motion och i tidigare motioner. Vi anser det också angeläget att ROT-programmet utvidgas till att omfatta även landets folkhögskolor, dvs. underhållsoch tillbyggnadsåtgärder i deras lokalbestånd. Herr talman! Även om nuläget glädjande nog är sådant att antalet outhyrda lägenheter hos de allmännyttiga bostadsföretagen har minskat kraftigt, finns det här alltjämt stora problem för både företag och hyresgäster. Vi anser alltjämt att det inte är rimligt att bostadsföretagen och deras hyresgäster ensamma skall svara för uppkomna hyresförluster. Problemen med outhyrda lägenheter har sin huvudsakliga grund i den situation som rått på arbetsmarknaden och i de orimligt höga hyrorna. Möjligheten till hyresförlustlångivning bör nu därför återinföras. Regeringens förslag då det gäller bostadsbidragens utformning kan inte accepteras. Värdet av bidragen har kraftigt urholkats, och man bör inte avvakta bostadskommitténs förslag utan nu återställa värdet till ungefär vad det var för ett par tre år sedan. Vpk:s förslag om bostadsbidragens storlek, fördelning och omfattning ansluter sig i allt väsentligt till bostadsstyrelsens bedömning och förslag. Regeringen föreslår en avveckling av bostadsbidragen för hushåll utan barn. Motivet att bidragen till dessa hushåll har så liten täckning borde i stället föranleda förslag om att höja bidragen. De höjningar som vpk föreslår beträffande hyresoch inkomstgränser är synnerligen väl avvägda mot bakgrund av den penningvärdesförsämring och inkomstökning som har skett. Orättvisan att hälften av studiemedlen skall läggas till grund för vad som är bostadsbidragsgrundande inkomst måste undanröjas, och vi upprepar vårt förslag även i den delen. Några ytterligare kommentarer till borgerliga reservationer och till vad borgerliga företrädare har sagt här i debatten. Moderaterna vill avskaffa det mesta när det gäller den nuvarande bostadspolitiken, olika stödformer och stimulansåtgärder. Den produktionskostnadsanpassade belåningen hör dit, dvs. möjligheten att erhålla lån och räntebidrag på grund av den faktiska produktionskostnaden. Den kostnadsuppdrivande effekt som ligger i systemet med produktionskostnadsanpassad belåning blir emellertid med säkerhet betydligt mindre än om de s.k. överkostnader som inte har kunnat undvikas fullt ut skulle få slå igenom i högre boendekostnader. Alla borgerliga partier föreslår avskaffande av markvillkoret och säger att man därmed vill förbättra villkoren för vad man kallar enskilt byggande, eftersom markvillkoret bromsar bostadsbyggandet. Tvärtom skulle enligt vår mening svårigheterna öka för kommunerna att klara sina uppgifter då det gäller bostadsförsörjningen, om det förslaget vann gehör. Då det gäller konkurrensvillkoret är moderaterna återigen ensamma om att föreslå avveckling — ett förslag som om det genomfördes skulle få negativa konsekvenser för både kommuner och de boende. De möjligheter som nu finns i bostadsfinansieringsförordningen att via lånebestämmelserna underlätta för kommunerna att förmedla och fördela nytillkomna och ledigblivna lägenheter skall enligt moderaterna avskaffas. Vidare säger man bl.a. — tydligen mot bakgrunden av att man vill avskaffa bostadsförsörjningslagen — att man vill ha en utvärdering av den lag som enligt vår mening är ett nödvändigt och bra instrument för framförhållning och planering då det gäller kommunernas möjligheter att svara för sina invånares bostadsförsörjning. Som ett inslag i de kompensationsåtgärder vilka beslutades i anslutning till fastighetsskatten medgavs de allmännyttiga bostadsföretagen dispens från avsättning till konsolideringsfonder under år 1985. Den hyressänkande effekt dispensmöjligheten fick beräknas till ca 5 kr. per m? per år, dvs. omkring 400 kr. per år eller 35 kr. per månad för en normallägenhet. Nu ansluter sig moderatoch centerledamöterna i utskottet till ett folkpartiförslag om att dessa dispensmöjligheter avskaffas. Det som finns kvar av hyresrabatter och hyresförlustgarantier vill de borgerliga avveckla redan den 1 juli 1985. Ett bifall till dessa förslag skulle få ganska svåra och oförutsedda konsekvenser för ombyggnader i Norrbottens län liksom för de låntagare som har viss tid kvar på hyresförlustgarantilånen. Jag har velat nämna de här senaste exemplen för att något mer illustrera vad jag tidigare i debatten anfört om att olika detaljförslag steg för steg kan urholka och försämra bostadspolitiken på ett sätt som kan bli förödande för landets bostadskonsumenter. Om borgarna fick bestämma och moderaterna leda utformningen av bostadspolitiken under kommande år, skulle landets hyresgäster, bostadsrättshavare och vanliga hushåll inte ha något gott att vänta. Jag yrkar bifall till de reservationer, som har undertecknats av vpk.
Herr talman! Riksdagsordningen gör att jag måste begära replik direkt efter Tore Claesons anförande i stället för att ta en samlad replikomgång. Det ingår i den socialistiska taktiken att göra gällande att allt som inte överensstämmer med de socialistiska partiernas förslag är högerpolitik. I den tankevärlden ingår också att folkpartister och centerpartister inte har intelligens nog till självständigt tänkande. Om vi i stället tittar på verkligheten kan vi av de reservationer som fogats till betänkandet se att det finns en rad förslag som väckts av centerpartister. Det gäller lånesystemet, avvecklingen av mindre lån, ställningstagandet till experimentverksamheten för ungdomsbostäder, förenklade lånebestämmelser, finansieringsvillkoren för äldre egnahem, gatukostnadsfinansieringen, osv. Allt detta är sådant som vi i våra bostadspolitiska diskussioner tagit upp och som moderaterna i och för sig har anslutit sig till. Knut Billing sade t.ex. att han mycket väl kan tänka sig att räntelån blir en framtida metod. Det skulle i detta fall inte vara så att det är vi som tänkt den tanken utan bara anslutit oss till moderaterna. I verkligheten är det precis tvärtom. När det gäller våra förslag om förändring av de ekonomiska villkoren vill jag bara notera att t.o.m. Tore Claeson i dag säger att han är ense med oss om att bostadssektorns anspråk på stöd från statens sida måste minskas. Vi har framfört en rad konkreta yrkande i den riktningen på de punkter där vi tycker att bostadssektorn skulle kunna tåla en sådan minskning. Ett förslag om en minskning av bostadssektorns belastning på de statliga utgifterna har inget reellt innehåll, om man inte också är beredd att följa upp det med en rad konkreta yrkanden. Det blir under sådana förhållanden svårare att bygga ut boendeinflytandet, säger Tore Claeson. Det förhåller sig dock precis tvärtom. Vi i centerpartiet är starkt positiva till att människor får inte bara fysiska utan också rent ekonomiska möjligheter att skaffa sig en egen bostad. Vi pläderar för ett utökat bostadsrättsägande, och vi har framfört olika idéer om möjligheter för hyresgästerna att inte bara få inflytande utan också överta ansvar för hur fastigheten förvaltas. Därmed får de också möjligheter att styra kostnaderna. Det är alltså ett fullständigt felaktigt påstående att vi skulle medverka till åtgärder som skulle spärra möjligheterna till ett ökat inflytande. Det förhåller sig precis tvärtom. Och, Tore Claeson: Måste man ändå inte när man i dag ser på den utveckling som ägt rum beträffande byggnadskostnader osv. ställa sig frågan om den reglerade marknad som bostadssektorn varit har förmått få fram billiga bostäder för konsumenterna? Det har den inte gjort, och därför tycker vi att det nu är viktigt att man prövar andra metoder.

Herr talman! Även vi, Tore Claeson, har omtanke om de boende i Sverige. Det är bara så att vår uppfattning om hur man bäst ger ett innehåll i den omtanken skiljer sig från den som socialdemokraterna och kommunisterna har. Vi ifrågasätter inte att det finns en god vilja inom dessa partier, men vi beklagar att man inte förstår att man skall ompröva när resultatet inte är det som man önskar. Vi beklagar att man bara bygger vidare på ett system som har misslyckats. Det är helt riktigt, som Tore Claeson säger, att folkpartiet starkt har engagerat sig för att driva fram beslut och förändringar som ger ett värdigt och acceptabelt liv för våra gamla, handikappade och långtidssjuka. Vi har också lyckats komma ett stycke på väg genom att folkpartister ute i kommuner och landsting tagit initiativ och drivit på förändringar. Men vi har lång väg kvar. 60 000 av våra gamla och handikappade tvingas att tillbringa sitt liv — under alla dygnets timmar — tillsammans med människor som de inte själva har valt som livskamrater. Våra krav i samband med förslagen om de äldres boende syftar därför till att komma till rätta med dessa oacceptabla förhållanden genom ombyggnation av ålderdomshem samt utökad och bättre tillgänglig hemoch sjukvård. Att tro att dessa problem löses genom det nu pågende ROT-programmet är att lura sig själv, Tore Claeson. Det vill till riktade insatser och ett nytänkande. I det sammanhanget är vi pådrivande och vill att staten satsar pengar, vilket vi också har föreslagit riksdagen under detta riksmöte.

Herr talman! Nej, Kjell Mattsson, jag vill på intet sätt påstå att folkpartister och centerpartister inte kan tänka några egna tankar, och det vet Kjell Mattsson mycket väl. Jag har den största respekt för den kunnighet som finns inom olika partier och hos deras företrädare inom dessas resp. områden.

Det var den frågeställningen som jag försökte uppehålla mig vid. Jag har inte, Kjell Mattsson, sagt att samhällsstödet till bostadssektorn skall minskas. Jag har sagt att det råder enighet om att stödet inte kan fortsätta att öka i nuvarande takt. Av bl.a. den anledningen blir det nödvändigt att dra in en del spekulationsvinster och andra vinster på boendeområdet och få till stånd en omfördelning för att därigenom skapa större rättvisa mellan olika upplåtelseoch boendeformer. Kjell Mattsson pekade på att centern vill främja inflytandet för de boende. Jag ifrågasätter inte detta, lika litet som jag ifrågasätter det för folkpartiets vidkommande.

Ni bortser från det faktum att det finns konkreta exempel på att det går mycket bra att även inom hyresrättens ram successivt öka det inflytandet för hyresgästerna, för dem som inte har råd att äga sina bostäder. Till Kerstin Ekman vill jag säga att det inom ramen för ROT-programmet är fullt möjligt att lösa de problem som folkpartiet har aktualiserat bl.a. i anslutning till äldreboendet.
Herr talman! Vi har inte uteslutit andra former än de vi föreslår när det gäller boendeinflytandet. Vi tycker i och för sig att ägandet av en bostadsrätt är en mycket bra form för boendet. Men vi är också helt på det klara med att vi skall ha ett stort bestånd av hyreslägenheter. Vi har i motioner lagt fram förslag om olika idéer om hur inflytandet för dem som bor i dessa fastigheter skall kunna öka så att de kan påverka sin bostadsmiljö och även påverka kostnaderna för boendet. Vi har alltså ett helt spektrum av åtgärder som vi tycker är viktiga. Det sägs att vi har lämnat våra gamla positioner. Men man måste ju ibland ompröva bostadspolitiken. Vi kan konstatera att vi i dag har ett stort bestånd av bostäder. Det gäller att i dag engagera människor för att ta ett större ansvar. Det gäller också att se till att så många som möjligt blir verksamma på detta område, dvs. att man inte utesluter utan tvärtom ökar konkurrensen och mångfalden. Jag tror att detta är till nytta för bostadskonsumenten på lång sikt. Det är riktigt att Tore Claeson inte har sagt att man skall minska stödet. Men eftersom det rent automatiskt ökar måste man vidta åtgärder för att ”skära av” den automatiska ökningen — och det är detta vi har väckt en rad förslag om.
Herr talman! Om man genom nytänkande kan få fram förslag som vid sitt genomförande ger större valfrihet skall man satsa på dessa förslag, anser vi från folkpartiet. Ägandet skall öka om människor så önskar. Men det är ju i fråga om detta vi skiljer oss från det socialistiska partierna, som inte vill att människor skall få möjlighet att äga sin bostad även om de så vill. Det är helt klart att medinflytande skall finnas och öka även för dem som bor i hyresrättslägenheter. Tore Claeson vet mycket väl att folkpartiet på sin tid i bostadsdepartementet såg till att dessa möjligheter förbereddes. Tore Claeson! Det är inte riktigt att ROT-programmet skulle lösa de problem som finns när det gäller boendet för åldringar och handikappade som antingen vill bo kvar hemma i sin bostad eller bo på institution. Det behövs ett nytänkande när det gäller den sektorn i svenskt samhälle, och vi kommer att lägga fram förslag till åtgärder för att lösa detta problem. Vi löser det inte genom det byråkratiskt uppbyggda ROT-programmet.
Herr talman! Den omprövning av bostadspolitiken som Kjell Mattsson uppehöll sig vid och det nytänkande som Kerstin Ekman talade om borde rimligtvis gå i en viss, bestämd riktning.

Det är en inriktning som jag tycker att ni, både centern och folkpartiet, i viss mån har övergivit. Det har ni illustrerat med de konkreta förslag som ni har lagt fram under senare år. Så till ROT-programmet. Kerstin Ekman vill se ett nytänkande för att åstadkomma förbättringar.

Tydligen menar ni att detta inte nu tillgodoses. Det vore väl ett nytänkande, det vore väl progressivt, det vore väl framåtsyftande och det vore väl bra mycket mer konstruktivt än att ställa förslag om att avstå från och upphöra med ROT-programmet?

Herr talman! Mina kolleger i bostadsutskottet har redan noterat att vad vi i dag gör är att behandla vad som i regeringens proposition föreslås om anslag till bostadsförsörjning. Jag vill notera att utskottet på alla punkter tillstyrker regeringens förslag och att de flesta motioner avstyrks. Dock föreslås fyra tillkännagivanden med anledning av motionsyrkanden. Moderata samlingspartiets partimotion, där man bl.a. begär förändringar inom det nuvarande räntebidragssystemet, avstyrks. Med anledning av att centerpartiet för fram förslag om nytt bostadsfinansieringssystem och folkpartiets yrkande i samma fråga hänvisar utskottet till att dessa frågor också berörs i bostadskommittén och att man bör avvakta dess arbete. Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, med undantag av motiveringen beträffande mom. 6 om statlig totalfinansiering, där jag yrkar bifall till reservation 7. När jag tog del av betänkandet, som innehåller 63 reservationer, varav 47 borgerliga, gjorde jag först och främst följande reflexion. Talet om samsyn i de stora politiska frågorna mellan de borgerliga partierna gäller under alla förhållanden inte bostadspolitiken. De olika reservationerna bekräftar denna iakttagelse. Dessutom kan man förmärka att den s.k. mittenpolitiken i dag har en svag ställning. Jag har sedan tvåkammarsystemet avvecklades varit ledamot i det utskott där bostadsfrågorna behandlas, och jag har åtminstone inte under den perioden upplevt en så stor oklarhet mellan de politiska blocken som den som i dag råder. I mitt förberedelsearbete för detta inlägg har jag bl.a. läst igenom en del äldre partimotioner. Jag har tagit del av partimotioner som utarbetats under Gunnar Heléns, Per Ahlmarks och Ola Ullstens ledarskap, och jag känner egentligen inte igen tendensen. Det verkar som om Kerstin Ekman har hoppat över rågången, när folkpartiet nu möter moderaterna i en del av reservationerna och partierna tillsammans har funnit varandra. Min enda kommentar är det som Per Ahlmark sade i ett trängt läge: Lycka till! När man nu lyssnar till utskottets företrädare och försöker sålla ut vad som skulle kunna vara den gemensamma plattformen vid en eventuell regeringssamverkan, står man faktiskt undrande. Var finns den borgerliga treenigheten? Jag noterar naturligtvis också att mittenpartierna avstod från en replikomgång mot herr Billing. Men utgångspunkten för såväl socialdemokratin som de borgerliga partierna måste vara fördelningspolitiken. Vi kan inte oreserverat fortsätta att låna till konsumtion. Det var då under den borgerliga regeringsperioden som vi hamnade i detta trängda ekonomiska läge. På bostadsområdet innebär det att en ökning av bostadsstödet i form av ränteoch skattesubventionering i princip måste finansieras genom omfördelningar inom bostadssektorn. På sikt måste även den totala mängden bostadssubventioner, som i dag är i storleksordningen 27 miljarder, ses över. Nu har några av dagens företrädare i debatten möjligheter att verka inom den arbetande bostadsutredningen, vars direktiv bl.a. omfattar översyn av bostadsstödet och finansieringsvillkoren i allmänhet. När det gäller den allmänna målsättningen kan vi nog säga att vi är överens. Men när det gäller bostadssektorns omfördelning, då går meningarna isär. Det gäller alltså fördelningspolitikens konkreta innehåll. Dagens betänkande är belysande. I reservationerna försöker man tona fram att siktet fortfarande är inställt på en socialt inriktad bostadspolitik. Men då måste man väl ändå förändra sin grundsyn beträffande fastighetsskatten. Den är ju ett konstruktivt system för att genomföra en rättvis och solidarisk omfördelning. Jag kan naturligtvis förstå att herrar Mattsson och Claeson samt fru Ekman, som är ledamöter i bostadsutredningen, är litet grand avvaktande i dag. Man vill så att säga inte helt och hållet förstöra sina förutsättningar att kunna påverka det arbete som kommittén har att göra. Men då tycker jag att man borde vara litet försiktigare i det praktiska arbetet i dag. Nu försöker man att skuggboxa sig fram — man hävdar att det inte är något speciellt nytt som kan skapas fram ur debatten. Det är väl rätt säkert att om man ser på helheten i debatten, kommer det inte fram något speciellt nytt. Den moderata partimotionen är i det här fallet särskiljande. Där talas det klarspråk så rakt att man under de senaste månaderna måst förändra dess innehåll — den var ju omöjlig att hantera under en valrörelse. Jag är litet ledsen över — men kanske den efterföljande debatten kan ge klarhet — att inte folkpartiet och centern från talarstolen har tagit klarare avstånd från moderaterna. Genom den här motionen kan vi ju se vilka konsekvenserna av en moderat bostadspolitik kan bli. Jag kommer därför i det efterföljande att koncentrera mig på den högersväng som finns i moderaternas partimotion och i de moderata reservationerna. Men jag vill först konstatera att bostaden i de allra flesta fall har en stor betydelse för människor. Bostaden ger ramen för vårt sociala liv, och det är där vi upplever merparten av våra glädjeämnen och sorger. Det är där barn uppfostras, och det är där vi lever under vår ålderdom. Bostaden har emellertid inte bara en social betydelse. Den betyder också mycket för familjeekonomin. De flesta människor använder i dag 25 90 av den disponibla inkomsten till att betala bostaden. Bostadskostnaden utgör ungefär 25 920 av konsumentprisindex. Mot denna bakgrund är det naturligtvis viktigt att vi här i riksdagen ägnar stort intresse åt frågan hur vi skall kunna hjälpa till att bereda medborgarna möjligheter att också framöver till rimliga kostnader — i förhållande till medborgarens inkomster och i överensstämmelse med samhällsekonomin — bo i goda bostäder. Det är från dessa utgångspunkter som bostadsstödet ändock är nödvändigt. Utan bostadsbidrag, räntebidrag och — för villaägarna — skattesubventioner skulle många tvingas att antingen gå från gård och grund eller också flytta till mindre och sämre lägenheter. Det är en utveckling som vi inom socialdemokratin naturligtvis vill motverka. Den moderata bostadspolitiken kan särskiljas från de andra partiernas. Knut Billing anförde här i dag, liksom moderaterna brukar göra, att den moderata bostadspolitiken måste ses mot bakgrund av moderaternas ekonomiska politik i övrigt. Jag accepterar gärna den utgångspunkten. Men vad är det för ekonomisk politik som moderaterna vill föra? Jo, de skall ta bort fastighetsskatten, som ger staten 3,5 miljarder. De säger nej till höjningar av bensinskatt och energiskatt på 4 miljarder. De lovar sänka inkomstskatten med 16 miljarder, samtidigt som de avger löften om att minska budgetunderskottet med ytterligare 10 miljarder. Ändå skall ingen drabbas av de olika åtgärderna. Jag är inte så bra på matematik, men litet kan jag i alla fall, och detta går bara inte ihop. Men herr Billing kan kanske i sina kommande repliker klargöra för mig hur denna ekvation skall gå ihop. Jag måste också ställa frågan: Vilka konsekvenser får moderaternas bostadspolitiska motion för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare? Under den allmänpolitiska debatten här i riksdagen i början av februari i år redogjorde vi för de fördelningspolitiska effekterna av den moderata motion som då förelåg. Följden av detta blev en rad taktiska reträtter från moderaternas sida, och nu försöker de helt dölja motionens egentliga innebörd. Vid bostadsutskottets slutbehandling av moderatmotionen och vid justeringen av utskottsbetänkandet sprang moderaternat.o.m. till riksdagstryckeriet för att försöka ändra innehållet i betänkandet. De hänvisade till att det var fråga om ett skrivfel. De ville byta ut en siffra och därmed ändra innebörden i sitt förslag. Självfallet sade en överväldigande majoritet av bostadsutskottet nej till detta. Jag vill redovisa denna bakgrund, eftersom det ofta sägs att vi bara försöker förklena moderaternas politik.

Ni säger ju också nej till den asociala bostadspolitik som moderaterna vill föra. Inför den kritik som framförts har moderaterna backat, vilket alla som följde de politiska debatterna runt om i Sverige under gårdagen kunde notera. Moderaterna inser själva att de inte kan stå för den bostadspolitik de har presenterat. Vad gör de då? Jo, de skriver en reservation som faktiskt innebär en helt ny motion, som ingen av oss i utskottet haft möjlighet att behandla och som i sak innehåller något helt annat än det vi har diskuterat i utskottet. Att moderaterna väljer denna metod i riksdagsarbetet får man hoppas är en engångsföreteelse, men det är i alla fall mycket otillfredsställande. Man måste fråga sig vad den moderata fördelningspolitiken på bostadsområdet innebär. Den innebär att man för äldre årgångar beräknar en ingående ränta fr.o.m. halvårsskiftet 1985 med utgångspunkt från en garanterad ränta på 3,0 Z0 — tidigare räknade man ju med 3,4 20. När man uppnått nivån för bostadslåneräntan avbryts uppräkningen. I årets motion gör moderaterna inte någon precisering på den här punkten, men i tidigare motioner förutsatte man en fortsatt upptrappning. Under en rad år har moderata motioner väckts på det här området, så det är inte något nytt som nu föreslås. Talet om skrivfel är bara en form av förenklat politiskt-taktiskt arbete. Sedan för man fram frågan om reglering av kapitalkostnaderna och säger att 30 kr. skall gälla enbart för 1986. Men vem skall betala mellanskillnaden om beloppet blir högre? Skall det ske genom kommunala subventioner? Man säger att spärregeln är obehövlig 1987 och senare, och därmed kommer man ifrån kravet på en precisering. Så enkelspårigt får man väl ändå inte resonera när det gäller en så viktig fråga som bostadspolitiken. Från socialdemokratiskt håll har vi många gånger framfört att man i bostadspolitiken inte får utgå från att bostaden är en handelsvara. Det är ett sådant synsätt moderaterna nu vill föra in i debatten.

Herr talman! Herr Jadestig gav sig in på reptricket att å ena sidan tala om att vi helt har överskridit rågången i vårt förhållande till moderata samlingspartiet och att å den andra efterlysa enighet mellan de icke-socialistiska partierna. Jag tycker inte att herr Jadestig skall bekymra sig över vare sig det ena eller det andra. Vi anser att våra förslag skall bedömas utifrån deras innehåll och utifrån de mål vi önskar uppnå. Herr Jadestig gjorde en uppräkning som gällde avskaffandet av fastighetsskatten och andra skattehöjningar. Detta bör faktiskt betraktas som någonting positivt för de svenska medborgarna, inte som något negativt. Vi är ense med moderaterna och centerpartisterna om att vi måste få en annan bostadspolitik och ett nytt finansieringssystem. Men vi är inte eniga med moderaterna om den lösning de föreslår. Detta har jag sagt i mitt första inlägg, herr Jadestig, och det står också att läsa i betänkandet. Herr Jadestig försökte föra in diskussionen på de debatter som fördes i går. Det är faktiskt så att man försöker inbilla svenska folket att socialdemokraterna och moderaterna är något slags huvudalternativ i svensk politik.

Herr talman! Att replikera på Thure Jadestigs anförande är litet besvärligt, eftersom han sade så förfärande litet om vad socialdemokraterna skulle vilja fortsätta att göra, om den situationen uppstår att de skulle få fortsatt ansvar för bostadspolitiken. Han var i stället väldigt bekymrad för hur centerpartiet, folkpartiet och moderaterna skulle klara att bedriva bostadspolitik. Han var så fascinerad av det att han inte ens hörde att Knut Billing och jag hade ett utbyte av frågor och synpunkter beträffande moderaternas förslag till räntebidragsavveckling. Jag deklarerade att anledningen till att vi inte kan följa moderaterna i deras resonemang i det avseendet är att om systemet får verka fullt ut i ett antal år skulle det få förödande konsekvenser för såväl nyproduktion och ombyggnadsverksamhet som boendekostnader. Det var alltså en mycket klar deklaration från min sida att vi i centern inte kan acceptera den förändring av bostadsfinansieringen och bostadskostnaderna som moderaterna föreslår. Vi har klart angett hur vi vill gå vidare. Detta är i och för sig en uppgift för bostadskommittén, sade Thure Jadestig. Men låt mig då bara konstatera att bostadskommitténs arbete ju har blockerats av att socialdemokraterna skulle bli färdiga med genomförandet av fastighetsskatten. När det uppstod problem i samband med lagrådsbehandlingen innebar det ytterligare förseningar i bostadskommitténs arbete, eftersom man måste avvakta lagrådets ställningstagande. Jag vill bara konstatera att fastighetsskatten inte är möjlig att förena med ett system där man omfördelar kostnader över tiden, om detta system skulle innebära ett mycket litet eller inget subventionsinslag. Det är ju orimligt att en fastighetsägare, bara för att hans fastighet blir några år gammal, ovanpå de verkliga kostnader han har att svara för dessutom skall svara för att betala skatt till staten. Vi anser att det är helt nödvändigt att fastighetsskatten avvecklas. Den är ett inslag som socialdemokraterna hittat på för att få in pengar. Socialdemokraterna tycker inte särskilt mycket om att folk skaffar sig egen bostad och gör uppoffringar under några år för att bo billigare i framtiden. Detta vill socialdemokraterna bromsa, och då gäller det att lägga på litet speciella avgifter.

Herr talman! Thure Jadestig ställde ett antal frågor till mig. Han gjorde också en beskrivning av det förslag som vi lagt fram. Jag vill kommentera det något. Först säger Thure Jadestig att vi moderater föreslår en lång rad skattesänkningar till årets riksdag. Det är rätt, Thure Jadestig — vi föreslår en lång rad skattesänkningar till årets riksdag. Sedan säger Thure Jadestig att vi moderater vill minska budgetunderskottet. Det är rätt Thure Jadestig — vi vill minska budgetunderskottet. Hur skall vi kunna åstadkomma det? Jo, genom att göra en lång rad besparingar inom den budget som framlades i början av året. Får detta några konsekvenser? Ja, det får konsekvenser. På bostadsområdet — det klargjorde jag helt öppet — blir det högre boendekostnader, hyran kommer att vara högre, men de som skall betala denna hyra kommer också att få väsentligt mycket mer i plånboken att betala med. Vidare säger Thure Jadestig att vi vid slutbehandlingen och justeringen av betänkandet frångick vårt förslag och ville ändra siffror. Thure Jadestig gör sig därmed skyldig till samma historieförfalskning som vi har kunnat läsa i tidningarna. Det var helt enkelt så att vi vid behandlingen av motionerna framförde att det var ett fel i vår motion — det erkände vi öppet. Det skulle stå 3,0 90 i stället för 3,4 70. Detta ville man inte godta. Må så vara, men Thure Jadestig får finna sig i att det blir en något märklig debatt, om han inte vill acceptera de siffror som vi säger skall gälla. Thure Jadestig beklagade sig över att vi ändrade så mycket, att vi ändrade från föregående år och att vi har infört spärren på 30 kr. Alla förslag som diskuteras här i riksdagen reformeras då och då. Det blir förändringar i dem. På samma sätt kan det gå med motioner — det är inget märkligt i detta. Det är här helt enkelt fråga om en vidareutveckling. Vi har tänkt mera och kommit fram till att det är rimligt att införa denna spärr. Vi är heller inte opåverkade av de förslag som behandlas i riksdagen, exempelvis upptrappningen av den garanterade räntan — vilken drabbar dem som bor i hyreshus med 350 milj.kr. — som socialdemokrater och kommunister drev igenom i höstas. Vilka är det som skall betala mellanskillnaden? Är det kommunerna? frågar Thure Jadestig. Nej, den mellanskillnad som uppstår när taket nås får man i så fall ta ut under kommande år, vilket blir helt rimligt, eftersom kostnadsökningarna under den tiden blir väsentligt lägre. Jag vill konstatera att Thure Jadestig inte med ett ord presenterade den politik som socialdemokraterna står för, och det kanske inte är så märkligt — för den finns inte.

Herr talman! Till Kerstin Ekman vill jag säga att jag tycker att rågången är ganska oklar. En sak har i alla fall blivit dokumenterad med den här reservationen, och det är att det finns ett starkt samförstånd mellan folkpartiet och moderaterna — vilket tidigare har varit ytterst sällsynt. När det gäller Kjell Mattsson skall jag gärna erkänna att jag visst lade märke till hans korta replik, men den var så vänlig och hänsynsfull att jag trodde att det bara var fråga om en liten skenmanöver. Inlägget därefter bekräftade också detta. Jag skulle vilja ställa en fråga både till folkpartiets och till centerns representanter om den här reservationen, som jag betecknar som en helt ny motion: Tycker ni att det här är ett handlingssätt från moderaternas sida som är O.K.? Står detta, tycker ni, i överensstämmelse med de arbetsmetoder som vi har haft och förhoppningsvis också i fortsättningen skall ha i utskottet? Vi borde väl rimligen också få sakbehandla frågorna. När det gäller de här frågorna har det inte varit någon sakbehandling i utskottet. Till Knut Billing vill jag säga att han är en dålig lyssnare. Jag gjorde en stark markering av vad socialdemokratisk bostadspolitik innebär. När det gäller frågan om 30 kr. per m? leder moderaternas förslag leder till att vi får en kapitalkostnadsökning. Då måste man fråga sig vem som skall betala mellanskillnaden, som i vissa fall kan uppgå till dubbla beloppet. Det är detta som inte klart framgår i moderaternas motion. Menar ni verkligen att det är kommunerna som skall göra det? Eftersom allmännyttan, som drivs efter självkostnadsprincipen, drabbas speciellt hårt om kapitalkostnaderna ökar med mer än 30 kr. — samtidigt som hyreshöjningar är maximerade till 30 kr. — finns det faktiskt bara två alternativ för dessa företag; antingen får kommunerna gå in med förlustbidrag eller också tvingas man att sälja fastigheterna. Är detta målsättningen för den borgerliga politiken?
Herr talman! Man kan ju uttala sig klart och med tyngd även om man gör det med ett vänligt tonfall. Frågan som Thure Jadestig ställde var fullständigt onödig. Det finns inom majoriteten inte några delade uppfattningar om hanteringen. Vi har behandlat den motion som har remitterats till oss. Jag har tillsammans med vice ordföranden gjort klart att detta är vad som gäller. På den punkten finns inga oklarheter. Jag skulle vilja få en diskussion med Thure Jadestig om detta som han säger om att det är nödvändigt att få till stånd en minskad kostnad för bostadssektorn. Alla förslag som har väckts av moderaterna, centern och folkpartiet avvisas av socialdemokraterna. Socialdemokraterna säger att vi måste omfördela och att fastighetsskatten är det instrument med vilket vi skall omfördela. Men om vi ser på den redovisning som regeringen själv gör, Thure Jadestig, finner vi att kostnaden för en nytillkommande årgång av bostäder blir 1 900 milj.kr. i nya räntebidrag. Kostnaden blir sedan mindre när det flyter in räntebidrag genom att hus utgår ur systemet. Trots detta kostar alltså nya räntebidrag säkerligen mer än 1 miljard.

Herr talman! Thure Jadestig återkommer till den reservation som vi har avgivit om förändringar inom räntebidragssystemet och säger att vi där tar upp en helt ny motion. Nej, Thure Jadestig, det är inte en ny motion. Det är inte heller korrekt att säga att vi inte har haft möjligheter att diskutera frågan i utskottet. Vid utskottsbehandlingen klargjorde Rolf Dahlberg att det fanns en felskrivning i motionen som vi hade velat ändra, nämligen att det skulle stå 3,0istället för 3,4. Utskottet var informerat om detta, och det var fullständigt klart hela tiden som vi diskuterade ifrågavarande motion. Att socialdemokraterna av taktiska skäl inte vill acceptera att det vi säger om vår motion skall gälla må vara Thure Jadestigs ensak, men det gör debatten än märkligare i detta svåra ämne. Vi moderater borde själva veta vad vi vill föreslå, men det är tydligt att Thure Jadestig vill klara debatten på det sättet att han diskuterar någonting helt annat. När det gäller taket för hyreshöjningar på 30 kr./m? vill jag påpeka att det icke kommer att uppgå till det dubbla beloppet, som Thure Jadestig påstår. Det har han fått helt om bakfoten. Det är endast i fråga om några övergångar som 30-kronorstaket slås igenom, och i övrigt blir beloppen väsentligt lägre. Dessa kostnader kan tas ut året därpå när kostnadsökningen blir väsentligt lägre.
Herr talman! Jag håller inte med om Knut Billings beskrivning av utskottsarbetet. Glädjande nog är inte Billing ett sanningsvittne. Kjell Mattsson, som är utskottets ordförande, har dokumenterat att vi i utskottet har behandlat partimotionen. Vi har inte kunnat behandla den reservation som innehåller någonting helt annat. Det Knut Billing säger om att ändra det s.k. skrivfelet är rätt märkligt. Under allmänpolitiska debatten betonade vi från socialdemokratiskt håll denna fråga, men då sade ni inte ett dugg. När ni sedan ville göra ändringen via riksdagens tryckeri sade er kanslichef att socialdemokraterna var kitsliga när vi inte gick med på det. Vi har i alla fall fått bekräftelse på en sak, nämligen att 1 500 milj.kr. är kitsligheter. En sådan ekonomisk politik kan vi inte acceptera. Jag kommer att tänka på Fröding: ”Erk du, Maja du”. Jag vet inte om Fröding var någon ekonom, men moderaterna har något av Frödings stil när de lägger fram förslag som de inte vet hur de skall finansieras. Jag är glad över Kjell Mattssons klargörande. Jag har betonat att vi har en gemensam plattform när det gäller att fördelningspolitiken måste drivas inom bostadsområdets egen sektor. Om bostadsutredningen kommer med förslag till andra metoder tar vi upp den diskussionen då.

Herr talman! Bostadsbyggandet har minskat kraftigt de senaste åren. Hyrorna och boendekostnaderna i övrigt har ökat för människorna. Centraliseringen av boendet har varit påtaglig. Barnfamiljernas möjligheter att få bo i småhus har allvarligt försämrats genom att en rad fördyrande åtgärder för småhuskollektiv har genomförts. Det är i stort sett vad som hänt. Någon förändring av den förda regeringspolitiken har inte debatten i dag hittills gett någon vägledning om. Det innebär att de senaste årens utveckling kommer att prägla den närmaste framtiden med ett fortsatt socialdemokratiskt ansvar för bostadspolitiken. Det är inte den inriktningen av bostadspolitiken som vi i centern vill ha. Kjell Mattsson har inledningsvis angett huvudmålen i centerns bostadspolitik. Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid tre centerreservationer till betänkandet, som anger vår syn på den närmaste framtiden i de avseendena. Den första reservationen berör kommunernas och statens ansvar för förluster på bostadslån. Man kan säga att det i dag förhåller sig på det sättet beträffande borgensansvaret för bostadslånen att staten skor sig på kommunernas bekostnad. Det tycker vi i centern inte är riktigt. Men det tycker tydligen de andra partierna eftersom de inte vill ändra på det förhållandet. I dag skall kommunerna svara för 40 90 av låneskulden vid förlusttillfället. Det innebär t.ex. att kommunens andel vid en låneskuld på 200 000 kr. är 20 70 därav, dvs. 80 000 kr. Görs en förlust vid en exekutiv försäljning på låt oss säga 100 000 kr. skall kommunen svara för 40 96 av låneskulden, dvs. 80 000 kr. av förlusten, medan staten i det fallet bara behöver svara för 20 000 kr. Om försäljningen däremot skulle ge ett bättre resultat än låneskulden behålls hela den överskjutande delen av staten. Det menar vi är en orimlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Vi menar att kommunen och staten skall svara för 40 26 resp. 6076 av den verkliga förlusten på bostadslånet, dvs. i det aktuella exemplet där förlusten var 100 000 kr. skall kommunen svara för 40 96, dvs. 40 000 kr. och inte 80 000 kr. som är fallet nu och staten för 60 26, dvs. 60 000 kr. och inte som nu gäller 20 000 kr. Den nu gällande ansvarsfördelningen innebär att staten övervältrar kostnaderna på kommunerna. Staten tar inte sitt ansvar fullt ut. Följden blir att det är de ekonomiskt svaga kommunerna som drabbas hårdast. Det leder också till att kommunerna tvekar eller vägrar att gå in i ett borgensåtagande på sådana platser där småhusmarknaden är svag, dvs. oftast i glesbygden. Det leder i sin tur till att glesbygdsboendet försvåras eller omöjliggörs, och vi får en styrning av boendet och byggandet mot de stora expansiva områdena. Det här är också en ordning som har kritiserats kraftigt från kommunalt håll. Får jag fråga de andra partierna: Är det en medveten bostadspolitik i centralistisk riktning för att förhindra ett fortsatt glesbygdsboende? Är det därför ni inte är beredda att ändra de ansvarsregler som nu gäller, eller varför accepterar ni inte centerns förslag på det här området? Vad säger t.ex. Thure Jadestig till den familj som vill bygga ett hus i glesbygden men som nekas statliga lån för att kommunen inte anser sig ha möjlighet att ta ansvaret för låneskulden? En spridd bebyggelse och boende i småhus ger ju de bästa förutsättningarna för en god bostadsmiljö. Det är därför viktigt att samhället stimulerar en utveckling åt det hållet.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 Vi har i motioner, senast vid föregående riksmöte, från centern pekat på den oro för höga kostnader som många egnahemsägare kände inför den tillämpning som kunde göras av de då gällande bestämmelserna från kommunernas sida. Det är motiverat med statliga stöd i ett läge när fastighetsägaren ställs inför utgifter som han haft små möjligheter att påverka eller att förutse. Men revideringen av bestämmelserna är enligt vår uppfattning inte tillräckligt omfattande. Vi menar att lånereglerna bör vidgas att omfatta också kostnaderna för vatten och avlopp. Genom villkoren i ROT-programmet har småhus uteslutits från den möjlighet som tidigare fanns till lån för ombyggnad även för detta ändamål. Vi menar att en lånemöjlighet även för vattenoch avloppsutrustning kan vara väl motiverad för många fastighetsägare inom ett va-saneringsområde. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 21. Den tredje reservation jag vill ta upp berör ett program för underhåll och förnyelse av kommunernas vattenoch avloppsnät. Vi har i en partimotion från centern krävt att ett sådant långsiktigt program genomförs. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag. Vattenoch avloppssystemen i vårt land omfattar ungefär 130 000 km. I dag hotas mycket av det va-nätet av direkt förfall på många områden. Anledningen är att underhållet eftersatts. Drygt hälften av avloppsnätet är t.ex. från mitten av 1960-talet eller senare, och 85 96 av avloppsledningarna består av betongrör som är mer än 20 år gamla. Vattenledningarna består i stor utsträckning av gjutjärnseller stålrör med begränsad livslängd. Blir det läckage uppstår problem av olika slag. Läckande avloppsledningar ger miljöskador, och läcker vattenledningarna får konsumenterna betala för vatten som försvinner innan det når hushållen. För den som såg på Aktuellt på TV i går kväll gavs det ett färskt exempel på detta från Vällingby. Det var inte vårfloden som vällde fram utan det var en större läcka i vattensystemet som orsakade den kraftiga översvämningen. För att få till stånd en målmedveten restaurering måste man skaffa sig en god överblick över dagsläget när det gäller va-systemet. I många kommuner saknar man dess värre denna överblick. Vad som främst krävs är därför en kartläggning av va-nätets tillstånd, varefter man kan gradera insatsernas angelägenhetsgrad. Det är ofta en självklarhet att underhåll och förnyelse måste hålla samma takt som förslitning och förstörelse. Så sker inte i dag. I Stockholms kommun t.ex. är förnyelsetakten anpassad till en 500-årig livslängd. Tillämpat bakåt i tiden i stället för framåt skulle detta innebära att avloppsrör från Gustav Vasas tid fortfarande skulle vara i bruk. Man bör före år 2 000 ha förnyat det ledningsnät som är anlagt före år 1965. Det är det målet som vi anger i vår partimotion. En sådan förnyelse skulle kräva årsinvesteringar på ca 3 miljarder kronor. Förutom att det här är nödvändigt skulle det ge en rad fördelar för samhället. Det skulle ge nära 10 000 nya arbeten i anläggningsbranschen och den tillverkningsindustri som har denna bransch som avnämare. Det skulle skydda miljön från onödiga skador genom läckage, och det skulle bespara konsumenterna dyra vattenavgifter. Vatten rinner i dag bort ur ett läckande vattenledningsnät. Socialdemokraterna har ju gjort ett stort nummer av ROT-programmet på bostadssidan. Får jag fråga: Är det inte lika angeläget att rusta upp och förnya vattenoch avloppssystemet? Utan det kan inte bostäderna fungera.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 Jag tycker att det är dags att socialdemokraterna och Thure Jadestig nu bestämmer sig för hur de skall ha det i sin argumentering. Å ena sidan säger Thure Jadestig att centerpartiet och folkpartiet nu alltmer traskar patrull med moderaterna. I nästan samma andetag säger han å andra sidan att det inte sedan tvåkammarsystemet avvecklades har förekommit en sådan bristande samsyn som den som i dag råder mellan de tre borgerliga partierna på bostadspolitikens område. Hur skall Thure Jadestig ha det egentligen? Den här argumenteringen går ju inte ihop. Det är tydligen så att socialdemokraterna och Thure Jadestig i denna debatt faller på eget grepp, vilket också är symtomatiskt för socialdemokratisk bostadspolitik i det här landet. Tore Claeson diskuterar utifrån samma tema. Men han är åtminstone konsekvent i sin argumentering. Han påstår att centerpartiet och folkpartiet är på väg från en social bostadspolitik mot en marknadsanpassad. Får jag fråga Tore Claeson: Är det en social bostadspolitik att försvåra boendet i småhus för barnfamiljerna? Vpk har ju gått med socialdemokraterna när det gäller förslag om att höja villaskatten och kostnaderna för småhusägare med omkring 1 500 kr. per år. Tore Claeson sade vidare att det med vpk:s hjälp förs en framsynt markoch bostadspolitik i det här landet i dag, och att den skulle kunna utvecklas med vpk:s stöd. Får jag fråga: Var finns den i dag, Tore Claeson? Ge exempel på den! Är dett.ex. framsynt att öka regleringarna? Är det framsynt att öka bygglovstvånget och att minska den enskildes påverkan, enligt regeringens PBL-förslag till lagrådet? Blir det svårare att få ökat boendeinflytande till stånd, Tore Claeson, om man förvandlar kommunernas tomma hyreshus till bostadsrätter, som centern har föreslagit? Jag vill avslutningsvis säga att vi, som Kjell Mattsson sade, har avvisat den långtgående avvecklingen av statens bostadsstöd till de boende som moderaterna föreslår. Jag tror att det är förnuftigt om moderaterna och Knut Billing får fortsätta att tänka ytterligare ett tag på denna fråga.